Herr talman! I det här betänkandet behandlas bestämmelser om tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, och syftet med lagförslaget är att minska möjligheterna till skatteundandragande. Utskottet i sin helhet är överens om att vi inte skall medverka till sådana möjligheter. Betänkandet innehåller också ett par problem. Det problem som vi moderater har vänt oss mot och som vi också har reserverat oss mot är att det med de bestämmelser som här föreslås enligt vår mening blir fråga om retroaktiv lagstiftning. Vi vänder oss självfallet av principiella skäl mot detta. Vi anser att det för den skattskyldige alltid skall vara förutsägbart vilken konsekvens hans handlande får ur skattesynpunkt. Detta tar vi upp i vårt andra yrkande. Vi säger också i ett yrkande att vi vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att man skall vara mycket aktsam i fråga om möjligheterna att införa retroaktiv lagstiftning. Utskottets majoritet skriver i betänkandet att man också är av den uppfattningen, men man vill inte medverka till att framställa det här tillkännagivandet. Jag tycker att det är litet motsägelsefullt. Det hade nog varit välgörande om vi hade kunnat framföra det här tillkännagivandet och på det viset hade understrukit behovet av tydliga, klara och förutsägbara lagar i skattelagstiftningen. Med det här förslaget kan det bli på det sättet att olika bestämmelser kan komma att gälla för olika inkomstslag när det gäller beskattningen för en enskild person, och det är naturligtvis olyckligt. Herr talman! Det här betänkandet är inte särskilt tjockt. Jag tror inte att någon blir särskilt ledsen om jag inte utnyttjar hela min angivna talartid utan avslutar mitt anförande nu. Jag yrkar därmed bifall till reservationen till betänkandet.

Herr talman! Det är alltid viktigt att motverka skatteplanering. Jag skulle vilja påstå att det är alldeles särskilt viktigt att göra det i dessa tider, när vi tvingas till mycket impopulära och svåra besparingsbeslut, som i allra högsta grad drabbar dem som kanske har det allra sämst ställt i Sverige. Det som har hänt nu är, precis som Carl Fredrik Graf sade, att Regeringsrätten har avkunnat en dom, som gör att vi har fått en helt ny praxis när det gäller tillämpningen av de s.k. dubbelbeskattningsavtalen. Det finns en alldeles uppenbar risk att det skulle kunna leda inte bara till skatteundandragande, som Carl Fredrik Graf nämnde, utan också till rättsförluster för den enskilde i form av förlorad avdragsrätt. Det här är alltså någonting som måste undanröjas snabbt, och därför har regeringen lämnat från sig en proposition som i vissa avseenden innebär en retroaktiv lagstiftning. Som alla vet är det enligt den undantagsbestämmelse som finns i 2 kap. regeringsformen fullt möjligt att genomföra en sådan retroaktiv lagstiftning - speciellt när det som i det här fallet är fråga om att undanröja en osäkerhet i rättsläget och motverka skatteundandragande. Det råder också stor enighet om förslaget. Moderaterna har emellertid som vi hörde reserverat sig på två punkter. Det gäller retroaktiviteten i förmögenhetsbeskattningen och att man vill ha ett tillkännagivande om vikten av en noggrann och restriktiv prövning av just retroaktiv lagstiftning. Vad gäller den senare punkten råder det inga som helst delade meningar. Alla är överens om att man måste göra en sådan restriktiv prövning, och det är säkert också regeringens uppfattning. Vi menar därför att det inte behövs något tillkännagivande i det fallet. Vad gäller retroaktiviteten för förmögenhetsskatten vill jag säga följande. Man kan helt enkelt inte ha en sorts bestämmelser före den 22 november 1995 och en annan sorts bestämmelser efter den 22 november. Det skulle ofelbart utnyttjas för skatteplanering och skatteundandragande, och det motsätter vi oss. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill ställa en kort fråga till Lars Hedfors. Anser Lars Hedfors att riksdagen nu kommer att besluta om retroaktiv lagstiftning i den delen som avser förmögenhetsskatten?
Herr talman! Jag är inte säker på att jag uppfattade frågan korrekt. Det jag kan säga är att förslaget i propositionen är helt i överensstämmelse med regeringsformen. Därmed kan vi också fatta ett sådant här beslut om retroaktivitet när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Detta har också granskats av Lagrådet, som är den högsta instansen vad gäller granskning av lagstiftnings överensstämmelse med våra grundlagar. Lagrådet har inte haft några invändningar, och då borde inte heller Carl Fredrik Graf behöva ha några invändningar.
Herr talman! Även om Lars Hedfors måhända inte uppfattade min fråga gav han i varje fall i slutet av sitt inlägg svaret på den. Han gjorde klart att det rör sig om retroaktiv lagstiftning. Å andra sidan sade han att det var fråga om retroaktiv lagstiftning som var i enlighet med regeringsformen. Därvidlag har vi tydligen litet olika uppfattningar, och det får vi leva med. Jag vill än en gång understryka två saker. Vi har medverkat till en lagstiftning som minskar möjligheterna till skatteundandragande med anledning av att människor har bosättning i olika länder. Om den delen är vi överens i utskottet. Vi är däremot inte överens om vilket taxeringsår vad gäller förmögenhetsskatten som dessa bestämmelser skall träda i kraft. Vi reservanter har en restriktiv syn vad gäller riksdagens möjligheter att använda sig av retroaktiv lagstiftning. Detta tycker jag att riksdagen borde slå vakt om genom att bifalla yrkande 1 i vår motion.
Herr talman! Jag tror att vi är fullständigt överens just när det gäller en restriktiv syn på den retroaktiva lagstiftningen. Det är bara det att vi för vår del inte har velat ge regeringen detta till känna. Det behövs inte. Regeringen känner till detta. Den är precis lika angelägen som Carl Fredrik Graf när det gäller försiktighet på denna punkt.

Herr talman! Vi moderater instämmer i att det behövs en reformering av åklagarväsendet. Åklagarna har en nyckelroll i kampen mot brottsligheten.

Herr talman! Vi moderater motsätter oss de besparingar som regeringen aviserar i propositionen. Till dessa besparingar måste vi lägga löneökningarna. Varje led inom rättsväsendet måste få tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva ett effektivt brottsbekämpande arbete. De rationaliseringar som väntas uppkomma med den nya åklagarorganisationen kan inte kompensera den aviserade neddragningen av de ekonomiska resurserna. Det pågår en domstolsutredning med uppgift att bl.a. föreslå något färre tingsrätter. Utredningen skall vara klar i slutet av detta år. Enligt majoriteten i utskottet skall närheten till tingsrätterna prioriteras då man bestämmer vart de nya åklagarkamrarna skall lokaliseras. Men hur skall man kunna ta hänsyn till detta redan innan denna utredning om tingsrätterna är klar? Herr talman! Det beräknas att ungefär 80 % av brottsligheten skall utredas av närpoliserna. Åklagarna och närpoliserna kommer att ha ett stort behov av att dagligen kunna konferera med varandra. Därför anser vi att det måste inrättas ett tillräckligt antal åklagarkamrar. Enligt vår uppfattning bör åklagarkamrarna lokaliseras till de platser som har polisiära utredningsresurser. Slutligen: Det råder oklarhet över myndighetsnivåerna i regeringens förslag till ny åklagarorganisation. Vilken ställning skall åklagarkamrarna ha? Vi anser att regeringen snarast bör klargöra sina avsikter när det gäller myndighetsnivåerna i den framtida åklagarorganisationen. Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom samtliga moderata reservationer, nr 2, 3 och 4, men jag väljer här att endast yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Också vi i Centern inser att en reformering av åklagarväsendet behövs. Vi står också bakom vissa delar av propositionen, nämligen när det gäller förändringar bl.a. av det regionala åklagarväsendet. Vi i Centern har däremot alltid värnat om ett decentraliserat rättsväsende. Därför motsätter vi oss självklart den del i propositionen som nu talar om att antalet lokala åklagarkamrar - i dag åklagarmyndigheter - kan komma att halveras med det förslag som framförs i propositionen. Situationen är att brottsligheten mätt i antal polisanmälda brott har ökat under senare år. Vi vet att det för att minska brottsligheten krävs både förebyggande insatser och möjligheter att beivra brotten. För att beivra brotten är det oerhört viktigt med ett decentraliserat rättsväsende. Det gäller både polisväsende, åklagarväsende och domstolsväsende. Vi menar att Domstolsutredningen och det förslag som skall komma från domstolskommittén skall avvaktas innan man gör dessa radikala förändringar på de lokala åklagarmyndigheterna. Vi tycker också att det är oerhört viktigt att rättsväsendet finns lokalt som service också på mindre orter för befolkningen. Det är ett sätt att värna om juridiskt kunnande lokalt i samhället. Därför har vi reserverat oss när det gäller den lokala åklagarorganisationen. Jag yrkar därför bifall till reservation nr

Herr talman! Vi har i dag att debattera riktlinjer för åklagarväsendets organisation. Syftet med förslagen, som vilar på en lyckad process inom åklagarväsendet, är som tidigare har sagts att skapa en organisation som är mer kostnadseffektiv, mer flexibel och mindre sårbar än nuvarande organisation. Genom detta kommer åklagarväsendet att vara bättre anpassat till dagens alltmer komplicerade brottslighet. Inte minst polisväsendets omfattande omorganisation och de förändringar som kan förväntas ske på domstolssidan gör att det nu är angeläget att organisatoriskt anpassa åklagarverksamheten till statsförvaltningen i övrigt och till den pågående förnyelsen av denna. Frågan om åklagarväsendets organisation har under senare år varit föremål för ett betydande utredningsarbete. Resultaten av dessa utredningar har dock varit mycket begränsade. 1965 genomgått i stort sett endast en större förändring. Det var regionreformen som kom 1985. Lednings och styrformerna har sedan förstatligandet i huvudsak varit oförändrade. Följden har blivit att åklagarväsendet fortfarande är uppbyggt enligt principer som var förhärskande inom statsförvaltningen under början av 1960-talet. På grund av sin struktur har åklagarorganisationen begränsade möjligheter att utnyttja främst sina personalresurser fullt ut. Man saknar också nödvändiga förutsättningar och instrument för att kunna utveckla och förnya verksamheten. Syftet med förslagen är alltså, som jag tidigare sade, att skapa en organisation som är kostnadseffektiv, mer flexibel och mindre sårbar än den nuvarande. I dag har drygt hälften av landets 86 lokala åklagarmyndigheter endast två till tre åklagare anställda, vilket har inneburit konsekvenser för verksamheten vid t.ex. sjukdom eller ledighet. Även vissa myndigheter på regional nivå är i dag för små för att kunna fungera effektivt. Enligt Brottsförebyggande rådets framtids och omvärldsanalys har antalet polisanmälda brott ökat markant. Utvecklingen mot allt fler och mer komplicerade mål om ekonomisk brottslighet samt grövre våldsbrott leder till att arbetssituationen inom åklagarväsendet blir mer ansträngd. Den allmänna inriktningen är att förlägga tyngdpunkten av åklagarverksamheten så nära medborgarna som möjligt och att införa mål och resultatorienterad styrning, med en renodling av ledningsfunktioner och brottsbeivrande verksamhet. Den brottsbeivrande verksamheten bör vara koncentrerad till åklagarkamrarna där cheferna får ansvaret för ledningen av i princip all sådan verksamhet. I enlighet med Riksåklagarens förslag bör åklagarväsendet i princip bestå av tre myndighetsnivåer; central, regional och lokal nivå. I princip handlar det alltså om samma myndighetsstruktur som redan finns i dagens organisation. Regeringen anser att landet skall vara regionalt indelat i åklagardistrikt med en åklagarmyndighet i varje distrikt. På lokal nivå bör åklagarväsendet bestå av åklagarkammare. Åklagarmyndigheterna och åklagarkamrarna föreslås bli betydligt färre än nuvarande regionalåklagarmyndigheter och storstadsmyndigheter respektive lokala myndigheter. Riksåklagaren ser tio åklagare som ett riktmärke för det lägsta godtagbara antalet åklagare vid en myndighet i den lokala organisationen. Om man väsentligt understiger detta antal, återkommer enligt riksåklagaren de nackdelar i form av sårbarhet m.m. som finns i den nuvarande organisationen. Såsom anförs i propositionen bör beslut om den regionala organisationen, dvs. om indelningen i åklagardistrikt och om de regionala åklagarmyndigheterna, fattas av regeringen, som ju har den i det här fallet nödvändiga överblicken över statsförvaltningen i stort. Herr talman! När det gäller utformningen av åklagarväsendets regionala organisation, vill utskottet särskilt peka på behovet av rimlig samhällsservice och vikten av att geografiska, demografiska och ekonomiska förhållanden beaktas. När det gäller beslut om den lokala organisationen, alltså om åklagarkamrarnas antal och lokalisering, krävs det detaljkunskaper. Detta sköts därför bäst på en nivå närmare verksamheten, i det här fallet alltså av Riksåklagaren efter samråd med åklagarmyndigheten. Riksåklagaren bör också höra Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen, samt berörda tingsrätter, polismyndigheter och länsstyrelser. Regeringen framhåller också betydelsen av närheten till Polisen för att åklagarnas verksamhet skall kunna bedrivas effektivt. För att ett effektivt förundersökningsförfarande skall kunna åstadkommas, förutsätts att det finns en viss närhet mellan åklagarna och polisens utredare. Eftersom polisväsendet är starkt decentraliserat bör därför, vilket också anförs i propositionen, åklagarverksamheten bedrivas på ett relativt stort antal platser i landet - i princip på samma antal platser som i dag. Som jag tidigare sagt, har det sedan länge funnits en insikt om att åklagarväsendets organisation inte varit fullt ändamålsenlig. Justitieutskottet ser nu med tillfredsställelse att det mångåriga utredandet av åklagarväsendets organisation har resulterat i ett förslag från regeringen. Herr talman! Det är nu angeläget att denna reform kan komma till stånd så snart som möjligt, d.v.s. den 1 juli i år. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Nu slår Helena Frisk fast att det är viktigt med närhet mellan åklagarväsende och polis. Samtidigt innebär ju detta förslag i stort sett en halvering av de lokala åklagarkamrarna. Det har skett en fantastiskt fin närpolisreform i landet. Denna reform visar på hur man kan decentralisera rättsväsendet. Detta är vad samhällsmedborgarna önskar, och vad vi gemensamt bland alla partier har strävat efter. Och så kommer detta dråpslag för samarbetet mellan polis och åklagare! Kamrarna halveras i stort sett! Hur kan man då säga att man i princip skall fortsätta på samma platser som tidigare, och med det goda samarbete som redan finns? Det här är ju i stället ett sätt att försämra samarbetet och att försämra situationen för allmänheten när det gäller att ha ett lokalt rättsväsende nära sig. Jag skulle vilja ha en förklaring.
Herr talman! Det är precis så som jag sade i mitt anförande. Det kommer att bedrivas åklagarverksamhet på samma antal platser som i dag. Här handlar det om att lägga om själva myndighetsstrukturen. Vi kommer att ha mindre myndigheter när det gäller åklageriet. Däremot handlar det inte om plocka bort åklagarna från verksamheten nära medborgarna. Självklart värnar vi om den verksamheten. Det är, precis som Ingbritt Irhammar säger, viktigt med tanke på Polisens omorganisation att åklagarverksamheten bedrivs i nära samarbete med polisverksamheten. Men det hänger ju inte på var myndigheterna är förlagda.
Herr talman! Det blir intressant att spara detta protokoll för framtiden. Vi skall nu granska hur denna reform slår ut. Nu har vi alltså fått garantier från Socialdemokraterna, som har lagt fram denna proposition, att detta förslag, trots en halvering av de lokala åklagarkamrarna, innebär att åklagarna skall vara kvar på samma platser som i dag och jobba nära Nu skall vi granska detta under de kommande åren, och se vad som ligger bakom sådana här löften. För jag ser detta som ett löfte. Blir det som Helena Frisk säger är det bara bra. Blir det inte så, tycker jag att det är mycket tragiskt att hon far med osanning. Det är här vi fattar besluten. Visserligen är detta ett principbeslut; sedan överförs frågan till Riksåklagaren som mer i detalj skall bestämma. Sedan kan ju regeringen skylla ifrån sig. Den kan säga att det här beslutet har vi lämnat ifrån oss, det är andra som har beslutat. Jag menar dock att det vi uttalar här, måste gälla lokalt ute i landet för den som genomför besluten. Jag ser också en annan fara med denna minskning. När man nu har minskat ned på de lokala åklagarkamrarna tror jag, men det är också något som vi kan följa upp sedan, att detta kommer att tas till intäkt för att minska ned på de mindre tingsrätterna. Man kommer att säga att eftersom man inte har kvar de lokala åklagarkamrarna, kan man också minska ned på de mindre tingsrätterna. Jag undrar hur Helena Frisk ser på detta: Är detta ett första steg mot att även minska ned på de mindre tingsrätterna?
Herr talman! Jag skall inte återupprepa vad jag redan har sagt. Jag vill bara säga att det självklart är viktigt att dessa verksamheter ligger nära varandra. Jag vill ta upp det som Ingbritt Irhammar kom in på i slutet av sitt anförande, detta med den domstolsutredning som nu sitter. Utredningen kommer ju med sitt första delbetänkande i december i år. I deras direktiv finns bl.a. en minskning av tingsrätterna. Men diskussionen om att minska tingsrätterna får vi ju ta då. Det är inte den diskussionen vi för just nu. Den får vi återkomma till när Domstolsutredningen kommer med sitt delbetänkande.
Herr talman! Jag hade i viss mån tänkt ta upp det som Ingbritt Irhammar tog upp. Litet av det som sades vill jag dock kommentera. Ingbritt Irhammar vill lägga åklagarkamrarna så nära medborgarna som möjligt. Det tror jag att vi alla vill, för annars är ju det hela ganska meningslöst. Det nämndes också att åklagarkamrarna skall ligga nära polisen. Tidigare i betänkandet nämns dock att de skall ligga närmare tingsrätterna. En av mina frågor är: Vilket är viktigast - nära polisen och närpolisen eller nära tingsrätterna? Vidare: Förslaget om var tingsrätterna skall ligga kommer mig veterligt icke att vara klart förrän i december, men när det gäller åklagarkamrarna skall det vara klart tidigare. Hur skall man då kunna veta var åklagarkamrarna skall läggas?
Herr talman! När det gäller detta med att ha åklagarverksamheten så nära medborgarna som möjligt menar jag verkligen åklagarverksamhet, inte att det prompt skall finnas en åklagarkammare i X antal kommuner i landet. Däremot är det viktigt att åklagarkamrarna finns i närheten av tingsrätterna. Hur lokaliseringen av åklagarkamrarna kommer att se ut kan jag i dag inte ge något svar om. Jag har inte hört något om det. Riksåklagaren tillsammans med intressenter kommer att avgöra den frågan.
Herr talman! Jag tror inte att det redan när åklagarkamrarna skall lokaliseras ut kommer att finnas information om var tingsrätterna skall ligga. Såvitt jag förstår vet vi inte när åklagarkamrarna skall komma till stånd. Det här blir alltså ganska svårt. Därför skulle jag vilja rekommendera att man litet mera tittar på närheten till polisen. Jag tror nämligen att det är betydligt viktigare. Det är ju där som det förebyggande arbetet sker. Processen i domstolen är sedan en annan sak. Viktigare är nog alltså närheten till den brottsutredande myndigheten.
Herr talman! Egentligen har jag inte särskilt mycket mer att säga utöver att det är viktigt att åklagarverksamheten bedrivs så nära medborgarna som möjligt. Självklart är det också viktigt att åklagarkamrarna finns nära tingsrätt och polis. Det framgår både av propositionen och av betänkandet att närhetsprincipen skall beaktas.

Fru talman! Det är viktigt att regering och riksdag kontinuerligt följer upp myndighetens organisation, funktion och effektivitet. Det är viktigt att de skattepengar som dessa verksamheter kostar används så bra som möjligt och att i detta fall åklagarnas viktiga verksamhet fungerar effektivt och med hög kompetens. När man diskuterar effektivitet och kompetens är det betydelsefullt att definiera innehållet. Ofta kommer närheten och det lokala perspektivet bort i dessa sammanhang, trots att just närheten och det lokala är mycket viktiga inslag, inte minst när det gäller den rättsvårdande verksamheten. Det är därför mycket glädjande att utskottets företrädare i debatten här uttalat: När det gäller utformningen av åklagarväsendets regionala organisation vill utskottet särskilt peka på behovet av rimlig samhällsservice och vikten av att geografiskt, demografiskt och ekonomiskt förhållande beaktas. Dessutom uttalar Helena Frisk: Eftersom polisväsendet är starkt decentraliserat bör, som också anförts i propositionen, åklagarverksamheten bedrivas på ett relativt stort antal platser i landet - i princip alltså på de platser där det i dag bedrivs åklagarverksamhet. Detta tolkar jag så att den motion som jag har skrivit är tillgodosedd i detta avseende.

Fru talman! Inom den offentliga verksamheten har rättsväsendet en central roll. Där ingår polis, domstolar, kriminalvård, rättshjälp, åklagarväsende m.m. Regeringen föreslog i en proposition sent förra året förändringar av en del av rättsväsendet, åklagarväsendets organisation. Andra delar har det redan fattats beslut om, medan andra väntar på det. Efter en omfattande utredningsprocess, som i väsentliga delar går tillbaka till 1979 och Åklagarutredningen, var beslutsutslaget väntat. Målsättningen är att inom givna ramar kunna skapa de för myndigheten bästa förutsättningarna att klara de av riksdagen uppsatta målen, inklusive de ekonomiska. Självklart instämmer jag i det nödvändiga med att skapa en så effektiv, flexibel, osårbar och tidsenlig organisation som möjligt. Men åsikterna har skilt sig när det gäller hur man bäst uppnår de här målen. Åklagarväsendet föreslås även i framtiden bestå av tre myndighetsnivåer: en central, åtta regionala nivåer samt den lokala nivån - de regionala anpassade till hovrättsområdena och nästföljande nivå kraftigt reducerad till ungefärligen halva antalet. Men det har vi fått dementerat här i dag. Den regionala nivån, åklagarmyndighetens geografiska placering, föreslås bli beslutad av regeringen. När det gäller den lokala nivån, som numera benämns åklagarkammare, föreslås i stället att både antal och lokalisering skall beslutas av Riksåklagaren eller, efter beslut av honom, den myndighet som han utser. Utskottet pekar särskilt på att behovet av rimlig samhällsservice och på närheten till polis samt på vikten av att de geografiska, demografiska och ekonomiska förhållandena beaktas. Besluten om åklagarkamrarnas antal och lokalisering kommer ändå att fattas utan direkt politisk medverkan och ansvar. Detta är inte uttryckt som något önskvärt men hade ändå varit fullt möjligt. Beslut kommer däremot att föregås av samråd med berörda myndigheter. Att myndighetssamråd har en given plats i sammanhanget är rimligt och att polisväsendet, domstolsväsendet och åklagarväsendet har ett nära samarbete är en förutsättning för ett effektivt arbete. Men det är en ordning som innebär en betydande koncentration av åklagarresurserna på ett för mig svårförståeligt sätt, särskilt mot bakgrund av att polisens utveckling varit den motsatta. Därför uppstår nu också frågan om även polisen inom en nära framtid kommer att skifta till en mera koncentrerad organisation för att underlätta det framtida samarbetet med just åklagarmyndigheterna. Det som i dag omnämns i betänkandet är hur Regionberedningens förslag ger eventuella organisationskonsekvenser för olika myndigheter framöver. Fru talman! Hur ser man på risken att snävare myndighetsperspektiv än befogat kan leda till att andra aspekter på denna viktiga samhällsfunktion får stå tillbaka - med försämrad service och tillgänglighet för allmänhet, offentlig verksamhet och näringsliv i länens regionala centralorter som möjligt resultat? Värnamo är en sådan regional centralort med tradition av rättsskipning sedan Birger Jarls dagar i början av 1200-talet, anor som det även i dag finns sakskäl för och en lokal uppfattning om att bevaras obrutna men inte oförändrade. Detta är enligt min uppfattning ett ärende som borde ha föregåtts av en bredare konsekvensanalys, där exempelvis närpolisens och domstolsväsendets kommande förändringar och lokala konsekvenser hade beskrivits i ett sammanhang. Nu är detta inte vanligt för ärenden som behandlas i denna kammare men förekommer med positivt resultat i en allt större omfattning som underlag på andra politiska nivåer och borde även övervägas för det framtida arbetet i regering och riksdag. Det här är en fråga som vi formellt inte kan behandla här i dag men som det finns anledning att återkomma till längre fram och då i en annan ordning. Övriga synpunkter beskrivs i vår motion, 1995/96:Ju14. Jag avstår emellertid här från att hemställa yrka bifall i det avseendet. Jag har ju tagit del av Helena Frisks uttalande här i dag och nöjer mig med att följa frågan framöver. Inte minst gäller det vad som händer med utredningen om domstolsväsendets organisation senare i år.

Fru talman! Det gäller bara ett litet tillrättaläggande. Carina Hägg sade att det i fortsättningen kommer att vara samma antal åklagarmyndigheter som i dag. Men så blir det inte. Antalet åklagarkammare kommer att minska, men det innebär inte att åklagarverksamheten försämras. Den verksamheten kommer fortsatt att bedrivas på samma sätt som i dag, bl.a. med anledning av att man avvaktar Domstolsutredningens delbetänkande i december. Det kommer alltså inte att vara så många myndigheter som i dag, men verksamheten kommer ändå att finnas där.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 14, Vissa straffrättsliga frågor, behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Behandlingen i utskottet har lett till ett antal reservationer, varav vi moderater står bakom tre. I dagens samhälle konfronteras våra barn och ungdomar allt oftare med skildringar som innehåller våld och människoförakt. En del av detta kommer via våra nyhetssändningar och är dess värre en del av vardagen för många människor på vårt jordklot. Att undanhålla detta för våra unga är som jag ser det inte någon önskvärd lösning. Däremot bör det inte förekomma i nyhetssändningar alltför tidigt på dagen eller i anslutning till barnprogram. Det är viktigt att barnen har nått en viss ålder och att de har möjlighet att diskutera det som de har sett med vuxna. I dag finns det emellertid en uppsjö av olika videogram som skildrar grovt våld och grovt förakt för kvinnorna, grovt förakt för medmänniskorna. Dessa skildringar kan få mycket allvarliga konsekvenser för ungas relationer till andra människor. Den bästa injektionen mot att barn och ungdomar tar skada av detta är naturligtvis stöd från föräldrar och andra vuxna. Föräldrarna har alltid huvudansvaret för att överföra grundläggande normer om moral och etik till sina barn. Vi får inte heller glömma bort den insats som andra vuxna i t.ex. skolan kan och skall göra. Dessa insatser är extra värdefulla för de barn som av olika anledningar inte har tillräckligt stöd hemifrån. Det behövs goda initiativ. Nämnas kan Åhléns som fastställt en icke-våldspolicy som skall påverka sortimentsvalet, varurepresentationen och reklamutformningen. Åtgärder liknande denna är värda all uppmuntran. Vår uppfattning är att regeringen än mer skall uppmärksamma och stödja en utveckling i riktning mot en självsanering. Men trots alla goda krafter kommer det även i framtiden att finnas bl.a. videofilmer som, även om man förbjuder dem, på inga villkor bör ses av underåriga. Här vilar ett oerhört stort ansvar på dem som framställer och inte minst på dem som hyr ut videofilmer. I brottsbalken 16 kap. 10 c § finns bestämmelser och straffsatser när det gäller uthyrning av videofilmer till unga. Och det är av stor vikt att de åldersgränser som finns respekteras. Här har vi alla en skyldighet att se till att dessa lagar följs i samhället. Som vuxna kan vi aldrig komma ifrån detta, och vi bör alltså säga ifrån när vi ser att man bryter mot dessa bestämmelser. Jag har själv i en sådan videobutik stått bakom en ung tjej som hörde hur jag sade till. Då fick jag naturligtvis kommentaren att mamma har ringt. Men det är inte tillåtet att mamma skickar med barnen en lapp. Det kan jag upplysa dem som hyr ut videofilmer om. En viktig del i arbetet att se till att lagen efterlevs kan faktiskt också bli våra nya närpoliser. Fru talman! Vår uppfattning är att det förutom de åtgärder som är vidtagna behövs ytterligare initiativ från regeringen. Vi kräver att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta åtgärder så att de åldersgränser som finns i dag verkligen följs. Fru talman! För oss moderater har kampen mot narkotika alltid haft en hög prioritet. Vi säger nej till all narkotika, med undantag av medicinskt bruk. Det anses råda politisk samsyn om behovet av en restriktiv narkotikapolitik i vårt land. Men verkligheten är att ända sedan narkotikastrafflagen kom till 1968 har Socialdemokraterna motsatt sig våra förslag till skärpningar i lagstiftningen. Ända fram till 1988 motsatte sig Socialdemokraterna kriminalisering av eget bruk av narkotika. När de väl gav efter för det tryck som fanns i opinionen åstadkom de en verkningslös lag genom att inte införa fängelse i straffskalan. Då hade polisen inte möjlighet att ta blodprov och urinprov på misstänkta. deklarerade redan i sin regeringsförklaring att kampen mot narkotikan skulle prioriteras. Fängelse infördes i straffskalan för eget bruk av narkotika. I och med detta fick polisen en riktig möjlighet att på ett effektivt sätt ta tag i inte minst ungdomar som riskerar att fastna i ett narkotikamissbruk. Socialdemokraterna reserverade sig. Nu är vår förhoppning att Socialdemokraterna äntligen inser hur viktig denna lagändring är och låter bli att komma med återställare, åtminstone på detta område. För att man skall bli effektiv i kampen mot narkotika är det viktigt att man bekämpar både grossistled och användarled. Tidigare har Socialdemokraterna, med rätta, hävdat att vi måste komma åt grossistledet. De stora bovarna är de som tjänar de stora pengarna. Nu finns faktiskt en möjlighet till handling. Fru talman! De grova narkotikabrottslingarna är människor som cyniskt profiterar på andra människors beroende och olycka. Med hänsyn till detta anser vi att de straffsatser som i dag kan utdömas inte är tillräckliga. Vi kräver att lagens strängaste straff, livstids fängelse, skall kunna utdömas för grova narkotikabrott. Fru talman! Många av de allra farligaste brottslingarna finns bland dem som överlämnas till psykiatrisk vård. Dessa brottslingar blir inte sällan försatta på fri fot efter betydligt kortare tid än dem som döms till fängelse för samma brott. Det är naturligtvis mycket svårt att bedöma om en psykiskt störd brottsling kommer att återfalla i brottslighet. Vår uppfattning är att det nuvarande förbudet att döma psykiskt störda brottslingar till fängelse bör avskaffas. Endast i ett fåtal fall där gärningsmannen är så allvarligt störd att han inte är medveten om vad han gör sig skyldig till skall han straffriförklaras och inte dömas till fängelsestraff. De som döms till straff och är i behov av psykisk vård skall kunna avtjäna en del eller hela straffet på psykiatrisk vårdinrättning under kriminalvårdens ansvar. När vårdbehovet har upphört skall den dömde avtjäna eventuellt resterande del av straffet i vanligt fängelse. Fru talman! För att man på ett riktigt sätt skall kunna ta hand om de fängelsedömda, och då i synnerhet dem som är i behov av psykiatrisk vård, krävs naturligtvis ekonomiska förutsättningar. Det hårda besparingskrav som lagts på kriminalvården är mycket negativt, inte minst för det påverkansarbete som man kan bedriva i fängelset. Vi moderater motsätter oss denna nedrustning. Att man genom besparingar på personalen skall kunna klara dessa besparingar tror inte vi på. Det kommer naturligtvis att gå ut över de fängelsedömda. De kommer att få sämre kvalitet i det påverkansarbete som är så viktigt för att vi skall få ett bra resultat och för att säkerheten för allmänheten skall förbättras. Fru talman! Jag ställer mig bakom samtliga moderata reservationer, 3, 7 och 8. Men för att spara tid här i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 7.

Fru talman! Det här betänkandet innehåller en mängd olika viktiga frågor. De två föregående talarna har talat om olika reservationer och olika motioner i betänkandet. Det är olyckligt när så här stora och viktiga frågor inte kan debatteras mer ingående än vad vi kan göra när de behandlas på det här sättet. Jag tänker därför bara i stort sett inrikta mig på de reservationer som Vänsterpartiet har avgivit. Men jag kommer ändå att beröra några av de andra reservationerna. När det gäller påföljden för övergrepp i rättssak och de reservationer och motionen om att lagstiftningen behöver skärpas delar jag den uppfattningen - jag tror att hela utskottet har samma uppfattning. Just nu förbereds en promemoria på Justitiedepartementet där man föreslår en skärpning av lagstiftningen. Det finns även förslag om att böter skall utgå som påföljd vid övergrepp i rättssak, vilket jag tycker är en oerhört viktig fråga. Rättsväsendet kan inte fungera om vi inte skyddar det mot övergrepp. Men den här frågan kommer att tas upp senare i ett annat sammanhang. Jag är övertygad om att det då kommer att genomföras sådana förändringar som är till skydd för vittnen och som innebär en straffskärpning. Moderaterna tog tidigare upp här frågan om kampen mot narkotika. Jag tycker att det är synd att den debatten skall handla om lagstiftning och straff och att man skall bekämpa båda leden. Vi har alla en gemensam syn. Narkotika är någonting som vi inte vill ha i Sverige. Det är viktigt att vi skyddar våra ungdomar, och det är viktigt att man gör insatser. När man inte vill gå med på skärpt lagstiftning innebär det däremot inte att man är för narkotika. Debatten om narkotikautbredningen och om det ökande drogmissbruket bör i dag i stället handla om den ökande utslagningen bland människor och främst då bland ungdomar. De viktiga sociala insatser som i dag behöver göras ute på fältet existerar knappt. Men vi kan se att polisen rensar Plattan från missbrukare för att visa att man gör insatser. Där finns också missbrukare som har sökt hjälp och som vill komma in på behandling, men i dag finns det inga pengar. De får ingen behandling. Det är detta som det är oerhört viktigt att lyfta fram i debatten. Det handlar inte om att man är drogliberal eller att man inte betraktar kampen mot narkotika som viktig bara för att man inte vill gå med på en straffskärpning. Det handlar om olika synsätt på hur vi bäst bekämpar och bemöter drogproblematiken. Den ena av de två reservationer som Västerpartiet står bakom är reservation nr 4 om hets mot folkgrupp. Reservationen går ut på att förnekandet av den nazistiska förintelsen av judar under det andra världskriget bör föras in under hets mot folkgrupp. Västerpartiet anser att detta förnekande är att utså missaktning mot judarna som grupp. Detta har man kriminaliserat i ett flertal europeiska länder. Där är det ett brott att förneka förintelsen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi ser till att lagstiftningen skärps när det gäller de yttranden som dessa grupper gör och som faktiskt uttrycker ett förakt mot en folkgrupp. Det är viktigt att vi förbjuder den typen av yttrande. Det är också oerhört viktigt att just lagstiftningen om hets mot folkgrupp skärps. Yttrandefriheten är viktig att försvara, men vi måste se till att de yttranden som skadar andra människor inte alltid skyddas. Jag är emot generella förbud mot organisationer. Det är därför angeläget att vår lagstiftning beivrar de yttranden och beteenden som vi inte ställer upp på. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Dessutom har vi i Vänsterpartiet en reservation nr 6 om brott mot homosexuella. Jag vill hänvisa till vad våra partiföreträdare sade tidigare i dag under debatten om homosexuella. När vi nu börjar få en kartläggning, som tydligt visar på en väldigt stor brottslighet mot homosexuella och att gruppen är så utsatt, är det viktigt att vi vidtar åtgärder omedelbart för att ge denna grupp ett ökat skydd. Vi måste också tydligt markera att vi inte accepterar att man utsätts för förföljelse och brott på grund av sin sexuella läggning. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 6. Men jag hoppas att diskussionen också i de övriga frågorna blir djupare när vi behandlar dem här i andra sammanhang.

Fru talman! Vi hoppar här från ämne till ämne. Miljöpartiet har skrivit under tre av alla de reservationer som finns när det gäller motionerna från allmänna motionstiden, som nu klumpas samman. Först gäller det reservation 4 om hets mot folkgrupp, som inte bara Miljöpartiet utan också andra partier står bakom. I flera europeiska länder utgör ett förnekande av förintelsen ett brott, som vi tidigare hörde. Men i Sverige har vi en mycket svagare lagstiftning. Det är alltså tillåtet att framföra alla åsikter om det massmord som benämns förintelsen, om det verkligen ägt rum, dess omfattning och om det sätt på vilket det skett. Svensk lag förbjuder inte en diskussion om frågan. För några år sedan inbjöd vi några utländska föredragshållare att tala om just detta. Det som är så allvarligt är att ungdomar kan få en helt förljugen bild av historien, som kan ligga till grund för rasistiska organisationer. Det är mycket olyckligt. Därför tycker vi att det skall ske en skärpning av lagstiftningen och en kriminalisering av detta. När motionen skrevs undertecknades den av samtliga partier utom just Miljöpartiet, eftersom vi inte hade tillfrågats. Men när vi nu har den till avgörande har varken socialdemokraterna, moderaterna eller centerpartiet ställt sig bakom den - något som jag vill poängtera. Det är ofta så det går till under allmänna motionstiden, för om en motion eller en åsikt inte är förankrad så röstas den ned av övriga partikolleger. Fru talman! Reservation 5 handlar om förbud mot rasistiska organisationer. Detta är ett väldigt svårt ämne och svårt att veta hur man skall göra. Men efter att ha studerat och sett hur det fungerar och efter att ha studerat lagstiftningen, kan jag inte komma fram till någon annan slutsats än att det måste ske en skärpning och en samlad lagskrivning i enlighet med FN:s konvention mot rasism. I den sägs att alla länder bör olagligförklara och förbjuda organisationer, organiserad och annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagande o.d. i organisationer eller verksamheter som en brottslig handling, straffbar enligt lag. Men detta har vi inte följt i Sverige, utan vi har spridda lagar, vilket inte är tillräckligt. Vi har en grundläggande bestämmelse om att vi skall respektera människor, att vi inte skall diskriminera grupper osv. Vidare har vi straffstadgan i brottsbalken, som direkt eller indirekt tar sikte på handlingar eller yttringar som är rasistiska eller diskriminerande. Trots dessa bestämmelser förekommer det ändå demonstrationer, konserter, sammankomster och manifestationer av just rasistiska grupper. Om vi har en lagstiftning som är tillfyllest, hur kan då dessa aktioner pågå? Detta har pågått under en längre tid och det ser inte ut att upphöra. Det är alltså något som inte stämmer. Jag vet att man inte kan stoppa företeelser bara genom en lag, men man kan uppnå ett bättre ingripande med lagar som är täckande. På det sättet talar man också om vad samhället verkligen tycker. Den svenska lagstiftningen innehåller inget direkt förbud mot att bilda eller delta i organisationer som ägnar sig åt rasistisk verksamhet. Det är alltså inte möjligt att tvångsvis upplösa sådana organisationer. Vid studiebesök vid polisdistrikt har det framkommit att det finns en stor osäkerhet om hur lagarna skall tolkas och vad som är möjligt att göra för att förhindra rasistiska manifestationer. De har det ganska jobbigt, eftersom de får både pressen och allmänheten på sig när de gör fel därför att de inte vet exakt hur de skall bära sig åt. Det finns alltså en motsättning. Samtidigt som det i svensk lag finns en bestämmelse om grundläggande skydd mot etnisk diskriminering finns det grundläggande rättigheter enligt regeringsformen 2 kap. Där står det att det inte är förbjudet att vara nazist, att man får uttrycka sina synpunkter och har rätt att samlas oavsett vad man tycker och tänker. Det är alltså yttrandefrihet och mötesfrihet som ställs mot lagarna om hets mot folkgrupp. Så här kan vi inte ha det, för det blir inte effektivt. När poliser eller andra anmäler yttringar till domstol visar det sig att domstolen inte dömer i enlighet med de lagar som finns, eftersom det råder stor osäkerhet. Jag kan nämna några exempel på domstolsfall. En anmälan om bärande av nazistiska symboler gjordes till Mölndals och Göteborgs tingsrätter, vilka har gjort prövningar. Vidare gjordes anmälan om några ungdomar som bar armbindlar med hakkors. Till Mölndals tingsrätt gjordes en anmälan om ungdomar som bar tröjor med örn och solljusemblem. Detta är ju helt klara symboler för oss alla. Men vad hände? Jo, båda tingsrätterna ogillade åtal enligt uniformslagen, därför att det skulle drabba alla åsiktsyttringar och uppenbart strida mot regeringsformens regler om yttrandefrihet. Detta är ett exempel, där det framgår att det inte funkar. Ett annat exempel handlar om en nazisthälsning. Göteborgspolisen rapporterade i samband med en demonstration i november 1995 att ca 20 personer gjorde tydliga hälsningar och skrek orden Sieg Heil. Men det ledde inte till någon fällande dom för hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende. Samtidigt som jag nu refererar dessa fall vet jag att justitieministern i en interpellationsdebatt har sagt att vi har lagar som kan täcka allt. Men de fall jag nämnde visar ju att det inte stämmer. På grund av detta yrkar jag bifall till reservation 5, som föreslår en samlad och bättre lagstiftning som hjälp för poliser, skolpersonal och andra människor i samhället att veta vad som gäller. Som redan sagts har man fört en ingående och djup diskussion om detta under förmiddagen. Det gäller en utsatt grupp, för vilken lagstiftning och andra åtgärder i dag tydligen inte är tillräckliga. Den är fortfarande inte trygg och känner sig inte ha stöd. Det bör ske en skärpning, så att dessa människor känner att samhället verkligen vill att de skall få hjälp och stöd. Jag vill vidare något kommentera Jeppe Johnssons anförande vad gäller videovåld. Jag har verkligen kämpat mot videovåldet. Det är en uppgift som jag brinner för. Jag tycker att Jeppe Johnsson sade kloka saker, men vi går in för olika lösningar. Jag tror inte att det hjälper med hårdare fängelsestraff. Tyvärr är det föräldrar och kompisar som står för spridningen, och det kommer man inte kommer åt. Jag är beredd att gå mycket längre. Jag vill att våldsvideor inte skall få nå ut på marknaden. Vem behöver dessa videofilmer? Vem mår bra av dem? Vem utvecklas och uppmuntras av de här filmerna? Ingen människa blir vänligt sinnad eller en kreativ samhällsmedborgare av dem. Jag tycker att vi skall granska och t.o.m. ha censur på våldsvideor. Det är ingen som är betjänt av dem.

Fru talman! Jag yrkar för kristdemokraternas räkning bifall till reservation 4, Hets mot folkgrupp, och till reservation 5, Förbud mot rasistiska organisationer. I frågan om hets mot folkgrupp finns det flera reservanter, och jag tycker att det som behöver sägas i den frågan redan har sagts. Vad gäller förbud mot rasistiska organisationer har Kia Andreasson mycket tydligt utvecklat grunden för att man skulle behöva strama upp lagstiftningen. Jag vill närmast göra några tekniska observationer i samband med detta. Jag vill peka på ett egendomligt förhållande. Sverige har som nation tillträtt en konvention som uttryckligen ålägger Sverige att olagligförklara och förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. I andra legala sammanhang är detta ett otvetydigt uttryck för en förpliktelse som man har åtagit sig. I betänkandet redovisas att Sverige har tolkat det här på ett sådant sätt att man inte behöver handla i enlighet härmed. Det är möjligt att man i internationella sammanhang kan tillåta sig sådant som normalt sett inte förefaller möjligt. Jag är inte övertygad om att det här är korrekt. När jag läser vidare i regeringens argumentation för att man inte lagstiftar i det här hänseendet blir jag ganska häpen. Man anför följande: f) att de sammanslutningar som den ifrågavarande straffbestämmelsen tog sikte på inte torde vara registrerade och lätt kan ombildas. De behöver inte ha någon styrelse eller några stadgar." Vem säger det? Det är klart att vi kan definiera vad vi menar med en organisation. Det är ganska naturligt att ansluta till vad som enligt svensk civilrätt i dag anses vara en organisation. Det är enligt svensk rätt fullständigt entydigt vad det är. Det är alltså snarare tvärtom: Det krävs en utomordentligt enkel lagteknisk metodik för att klara ut detta. Man utvecklar ytterligare flera argument för att det är svårigheter förenade med detta. Man skriver bl.a.: "Det framhölls också att det inte är önskvärt att ge de aktuella organisationerna ökad uppmärksamhet, bl.a. därför att allmänheten kan få en överdriven föreställning om deras betydelse. Regeringen ansåg mot denna bakgrund att det fanns en påtaglig risk för att ett genomförande av förslaget till kriminalisering inte skulle få den avsedda effekten." Med ett vidareutvecklande av de funderingar som framförs här skulle man kunna avskaffa stora delar av den lagstiftning som vi i dag har, särskilt t.ex. inom ekobrottsligheten. Så här kan man inte resonera. Man får självklart ta till de medel som man har för att lösa svåra problem. Ett lagtekniskt mycket gångbart sätt är att anknyta till väldigt formella förhållanden. Det som man t.ex. lättast kommer åt inom ekobrottsligheten i dag är bokföringsbrott. T.o.m. en svensk domstol kan klara ut att en företagare som inte har någon bokföring har begått ett brott. Här föreligger motsvarande förhållande. Även en svensk domstol skulle kunna klara att upplösa en organisation med rasistiskt syfte. Däremot är det utomordentligt svårt att fånga in de materiella förhållandena. Det är säkerligen så som Kia Andreasson säger, att det bara rinner ut i sanden, även om man på sin kammare tycker att man har fört ett intellektuellt mycket gångbart resonemang för att inte uppfylla sina internationella förpliktelser. Om det är detta som ligger bakom, tycker jag att det är mycket egendomligt. Det är snarast ett uttryck för att vi inte vill ha en reglering, och vi försöker hitta argument för detta som vi kan ta fram i dagsljuset. Jag tror dock att det är någonting annat som ligger bakom att man inte reglerar det här, något som är mycket egendomligt. Jag kan inte begripa varför man inte har genomfört den här lagstiftningen.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas en rad motioner som berör det straffrättsliga området, och ett antal reservationer har fogats vid betänkandet. Jag tänker kommentera åtminstone de flesta av reservationerna. Vad gäller reservation 1, Mc-relaterad brottslighet, och reservation 2, Påföljden för övergrepp i rättssak, är det alldeles klart att den brottslighet som är relaterad till vissa motorcykelklubbar - jag vill understryka vissa, eftersom det finns ett stort antal motorcykelklubbar i vårt land som bedriver en seriös verksamhet - är utomordentligt allvarlig. Det är fråga om en organiserad kriminalitet som har mycket grova inslag och som måste bekämpas med kraft. Det pågår också ett omfattande arbete i den riktning som tas upp i de båda reservationerna. Det gäller att stärka vittnenas situation och att ingripa mot mc-kriminaliteten med större kraft än vad man hitintills har förmått. Jag vill bara nämna den departementspromemoria som har remitterats och som är föremål för beredning i regeringskansliet. Man för där fram en rad olika förslag för att stärka vittnenas och målsägandenas situation. Det har också på justitieutskottets initiativ tillsatts en brottsofferutredning, som skall göra en genomgång av alla de insatser som under senare år har gjorts på brottsofferområdet och lägga fram förslag till förbättringar. Också den berör bl.a. målsägandenas och vittnenas situation. Vidare har Rikspolisstyrelsen tagit initiativ till åtgärder riktade mot mc-brottsligheten. I det handlingsprogram som är antaget förutskickas en samordnad och förstärkt kriminalunderrättelseverksamhet med inriktning på mc-kriminalitet, som i dag bedrivs i mycket dolda och slutna former. Vi måste bygga upp ett mer effektivt underrättelsearbete i detta sammanhang. Rikskriminalens arbetsinsatser skall också utökas och en samverkan skall ske med polismyndigheter, säkerhetspolisen, tullen, Kriminalvårdsstyrelsen och utländska och mellanstatliga polisorganisationer. Precis som Siw Persson säger är ju den typ av kriminalitet som är knuten till mc-brottsligheten utbredd också i en rad andra länder. Men nu är trycket starkt när det gäller Sverige och Finland, och vi måste se till att vi skärper våra insatser på det här området. Jag tycker att de krav som förs fram i de båda reservationerna är att slå in öppna dörrar eftersom åtgärder är på gång precis i den riktning som efterlyses. I reservation nr 3 kräver moderaterna ökade insatser för att beivra otillåten utlämning av film och videogram. Jag vill bara hänvisa till vad kulturministern anförde på en pressträff den 12 december. Hon redovisade då en handbok om våldsskildringar som nu går ut till breda lager i samhället som ett informations och diskussionsmaterial. I anslutning till att hon på pressträffen presenterade handboken sade hon också att Kulturdepartementet avser att se över de myndigheter som har till uppgift att bevaka och granska våldsskildringarna. En sådan översyn skall alltså göras för att få myndigheterna att arbeta effektivare när det gäller att använda den lagstiftning som finns i dag. Reservation nr 4 tar upp frågan om utvidgning av lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Man kan väl i dag konstatera att det efter den utvidgning som trädde i kraft 1989 numera är tillräckligt för straffbarhet att ett hot eller uttalande om hets mot folkgrupp sprids. Även om yttrandena sprids i en förening är de alltså kriminaliserade. Däremot är det inte kriminaliserat i dag att göra uttalanden om att förintelsen inte ägde rum. Att kriminalisera det skulle vara ett mycket klart ingrepp i den väldigt generösa yttrandefrihet som vi har i Sverige i dag. Jag tycker att det viktigt att det förs en öppen debatt med de grupper eller personer som för fram så befängda påståenden som att förintelsen inte har ägt rum. Men precis som konstitutionsutskottet sade när man behandlade liknande motionsyrkanden våren 1992 är det samtidigt också viktigt att värna yttrandefriheten och en allmän och fri debatt. Jag tror att vi mest är betjänta av att öppet föra debatten med de antidemokratiska krafter som verkar på det här området. När det gäller förbudet mot rasistiska organisationer skulle jag till Rolf Åbjörnsson vilja ställa en fråga. Det fanns en antydan i hans anförande om att det skulle finnas något slags annat dunkelt motiv till varför man inte vill kriminalisera rasistiska organisationer. Nu vill jag att Rolf Åbjörnsson utvecklar vad det är för farhågor för dunkla motiv i detta avseende. Det har snarare förts ett resonemang om vilken grad av effektivitet vi uppnår med olika typer av lagstiftningsåtgärder. Vi som har varit motståndare till en kriminalisering av rasistiska organisationer har inte sett det som ett effektivt instrument utan snarare som ett kontraproduktivt instrument för att bekämpa rasistiska yttringar och organisationer. Socialdemokraterna ser naturligtvis mycket allvarligt på de yttringar som kanske har växt sig starkare under senare tid när det gäller rasism, nazism och främlingsfientlighet. Det är yttringar som med kraft måste bekämpas från samhällets sida. Jag tror att polisens och säkerhetspolisens arbete med en ökad tonvikt på brottsbekämpningen på det här området kan vara framgångsrikt. Men jag tror inte att en kriminalisering och ett förbud av rasistiska organisationer på de grunder som har anförts i utskottets utlåtande är ett särdeles effektivt instrument i det avseendet. Jag skall inte fortsätta diskussionen om brott mot homosexuella. Frågan har ju behandlats tidigare i dag i kammaren. Jag skall på den punkten bara yrka avslag på reservationen. I stället går jag till frågan om påföljder för grova narkotikabrott. Låt mig till Jeppe Johnsson säga att jag tycker att det har rått en bred enighet - jag har understrukit det i flera debatter i kammaren - om svensk restriktiv narkotikapolitik. Jag tror inte att den enigheten faller på frågan om man förespråkar livstidsstraff eller inte. Vi har i dag i Sverige en mycket hård narkotikastrafflagstiftning med ett maximibrott på 10 år i straffskalan och med en möjlighet att vid flera brott döma till upp till 14 och vid återfall i brottslighet upp till 18 års fängelse. Med de straffen tycker jag inte att man kan påstå att vi behandlar grovt narkotikabrott som ett milt brott. Vi har en utomordentligt hård strafflagstiftning i detta avseende. Det är en hård strafflagstiftning också på det viset att all befattning med narkotika är straffbelagd i Sverige, till skillnad från en del andra länder. Pratar man narkotikapolitik tror jag att det är viktigt precis som Alice Åström underströk att inte bara uppehålla sig vid strafflagstiftningen. Att vi bakåt i tiden har varit framgångsrika i narkotikakampen hänger nog mer samman med att vi har gått fram på olika fronter. Vi har försökt att se till att ha en utbyggd social behandlingsorganisation. Det finns brister i den i dag. Vi har försökt att arbeta mycket förebyggande med informationsinsatser, och vi har haft en restriktiv kontrollpolitik. De här tre framgångslinjerna tror jag sammantaget har gjort att vi har varit framgångsrika i Sverige. Andra länder har inte haft en sådan sammanhållen narkotikapolitik. Därför tycker jag nog att det är litet onödigt att utmåla förslaget som förs fram av moderaterna om att införa livstidsstraff som den stora skillnaden när det gäller narkotikapolitik. Det skulle inte spela någon som helst roll för framgången när det gäller att bekämpa narkotika om man införde livstidsstraff. Vi har i dag som jag underströk en utomordentligt hård syn på narkotikabrott, vilket framgår av de straffbestämmelser som finns. När det gäller påföljden för psykiskt störda lagöverträdare i reservation nr 8 innebar 1991 års reform en ökad restriktiv användning av överlämnandepåföljden. Vi tog bort jämställdhetsfallen och vi införde också möjlighet till särskild utskrivningsprövning när domstol skulle ta ställning till utskrivningsförfarandet och vid vilken tidpunkt man kunde tänka sig att skriva ut dem som var dömda till psykiatrisk vård. Nu har det skett en utvärdering av 1991 års reform av socialstyrelsen, och Straffansvarsutredningen som arbetar med en del av de här frågekomplexen kommer att lämna förslag inom en inte alltför avlägsen framtid. Utskottet tycker att det finns skäl att avvakta Straffansvarskommittén innan det finns anledning att överväga förändringar av den lagstiftning som infördes så sent som 1991. Fru talman! Med de här kommentarerna till reservationerna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vänder mig litet grand mot resonemanget när det gäller hets mot folkgrupp. Lars Erik Lövdén säger att det är viktigt att försvara yttrandefriheten och att man måste angripa de här frågorna på ett annat sätt. Jag delar uppfattningen att man måste angripa frågorna på väldigt många olika sätt. Men när det gäller just yttrandefriheten, att man skall vara så försiktig med att begränsa den, vill jag göra några kommentarer. Den här reservationen handlar ju om frågan om förnekande av den nazistiska förintelsen av judar skall betraktas som ett hot och som den typen av yttrande. Det är inte någon förändring i yttrandefriheten som efterfrågas i reservationen. Det handlar mer om en definition och om uttalandet om att den nazistiska förintelsen inte har ägt rum skall betraktas som hets mot folkgrupp. Jag delar annars Lars-Eriks Lövdéns åsikter om att vi måste kunna bemöta dessa företeelser och nazistiska organisationer i en öppen debatt och med demokratiska medel och att förbud inte alltid är det rätta. Men när vi har en lagstiftning som förbjuder en viss typ av yttranden som hets mot folkgrupp anser jag att just detta uttalande bör hamna under denna lag.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén vittnar här om den breda enigheten om restriktiva åtgärder. Allting har naturligtvis en gradskillnad. Faktum kvarstår att när vi har föreslagit restriktiva åtgärder har ni för det mesta velat gå mildare fram. Men kriminaliseringen av eget bruk av narkotika gick ni ju långt om länge med på. Efter den borgerliga regeringens tillträde infördes också fängelse i straffskalan, vilket gör att denna lag inte blev en tandlös lag utan verkligen ger polisen rätt att ta blod och urinprov. Ändringen är naturligtvis inte tillkommen för att straffa narkomaner utan för att man i god tid skall kunna få tag på inte minst ungdomar, Lars-Erik Lövdén, för att kunna ge dem den vård som både Lars-Erik Lövdén och jag tycker är så viktig. Men ni var motståndare när vi ville införa fängelse i straffskalan. Erik Lövdén att de nya bestämmelserna är bra i kampen mot narkotikamissbruket, eller kommer Lars-Erik Lövdén och hans parti att komma med en återställare?
Fru talman! Frågan kan besvaras med ett klart nej. Vi kommer inte att gå tillbaka till den gamla lagstiftningen. Det beror inte på att jag tror att den lagstiftning med fängelse i straffskalan som infördes av den borgerliga regeringen har någon större praktisk betydelse. Det har gjorts en del utvärderingar - en av Rikspolisstyrelsen och en av en mer oberoende forskare. De är ganska motstridiga. Jag tror inte att lagstiftningen har haft någon större effektivitet på området. Men någon återställare i det avseendet planeras inte av regeringen. Jag vill anknyta till något som jag är något bekymrad över i den narkotikapolitiska debatten. Moderaterna uppehåller sig väldigt mycket vid straffskalor och straffnivåer men talar sällan om behovet av åtgärder på andra områden. Jag känner i dag betydligt större bekymmer för utvecklingen när det gäller de sociala insatserna och behandlingsinsatser. Vi har till följd av det statsfinansiella moras som vi satts i och som vi försöker att ta oss ur haft svårt att ställa medel till förfogande för en utbyggnad av de sociala vård och behandlingsinsatserna. Vi vet också att man inom socialtjänsten i storstadskommunerna är mycket arbetsbelastad med socialbidragsutbetalningar och andra insatser, vilket gör att man har svårt att ägna tillräcklig kraft åt det förebyggande arbetet på detta område. Detta känner jag som ett större bekymmer när det gäller narkotikapolitiken än att resonera kring straffsatser och livstidsstraff. Vi skall veta att det redan i dag döms ut väldigt hårda straff. Vi ligger högt i straffskalorna när det gäller narkotikabrott till skillnad från utdömda straff vid andra typer av brottslighet.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Lars-Erik Lövdéns oro för vad som händer i samhället. Jag delar också hans åsikt att det är viktigt att bekämpa narkotika på mer än en front. Där ingår givetvis ett förebyggande arbete. I det förebyggande arbetet är det viktigt att så få som möjligt börjar använda narkotika. Men också de som är på väg in i ett narkotikamissbruk måste vi kunna fånga upp väldigt tidigt. Narkotikabrottslighet är en mycket allvarlig brottslighet. Man profiterar på enskilda människors olycka och drogberoende. Då skall straffskalorna innehålla ett högt straffvärde för de allra grövsta narkotikabrotten. Därav vår motion och vårt yrkande.
Fru talman! Jag har tyckt mig märka en ny antydan om att vi inte dömer till hårda straff för narkotikabrott. Vi dömer i dag till utomordentligt hårda straff för narkotikabrott. Domstolarna ligger högt upp i straffskalorna. De kan, som jag nämnde i mitt anförande, döma till så långa påföljder som 18 års fängelse. Jag måste säga att jag blir förvånad när jag hör att man kräver livstidsstraff, eller antyder det, och tror att det skulle leda till bättre förhållanden när det gäller att motverka narkotikabrottslighet. Om man skulle införa livstidsstraff kommer det naturligtvis inte att påverka narkotikabrottsligheten över huvud taget, eftersom vi redan i dag har väldigt stränga påföljder vid narkotikabrott.
Fru talman! Om Lars-Erik Lövdén nu säger att det beror på effektivitetshänsyn och att det skulle vara kontraproduktivt att lagstifta mot rasistiska organisationer respekterar jag det. Mitt uttryck för en förundran beror på att jag har väldigt svårt att begripa det resonemanget. Där gör vi helt enkelt olika bedömning av sakläget. Jag tycker precis tvärtom. Jag skulle sätta stort värde på att möjligen få någon kommentar till hur Sverige med hedern i behåll kan så fullständigt nonchalera ett klart uttalat krav om att lagstifta i detta hänseende.
Fru talman! Det är inte bara regeringen som har haft uppfattningen att vi uppfyller Europakonventionens krav. Den uppfattningen har också riksdagen haft. Anledningen till att vi har gjort den bedömningen är ju att vår lagstiftning innebär att varje yttring av rasism är förbjuden. Detta gäller särskilt efter den lagändring som tillkom år 1989 och som innebär att varje sådan yttring, även om den sker inom föreningens slutna väggar, är förbjuden. På det sättet har vi ansett att vi uppfyller konventionens krav. Konventionen förutsätter också att varje stat har rätt att själv bestämma vilka metoder som man skall använda för att uppfylla konventionskraven. Jag vill än en gång knyta an till den fråga som jag riktade till Rolf Åbjörnsson. Det är bra att vi har klarat ut detta, eftersom jag tyckte att det fanns någon sorts antydan till att vi som är motståndare till ett organisationsförbud inte skulle se allvarligt på den här typen av företeelser i samhället. Det gör vi sannerligen.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén säger när det gäller hets mot folkgrupp att man inte vill ha ingrepp i yttrandefriheten. Det argumentet möter jag ofta när man talar om frågor där problemet är att någon grupp skadar en annan grupp. Då handlar det alltid om yttrandefriheten. Men det måste väl finnas regler även för yttrandefriheten, Lars-Erik Lövdén? Friheten för en betyder ju ofrihet för andra, som lever under tyck och press. Det står även i FN:s deklaration artikel 5 att rätten till åsikts och yttrandefrihet samt till församlings och föreningsfrihet gäller sådant som sker i fredligt syfte. Dessa grupper har direkt uppmanat till att skada andra människor. Vi kan inte säga att vi har en effektiv lagstiftning när dessa grupper får samlas, demonstrera och ha en verksamhet. Polisen säger i dag att det finns sådana personer som skulle kunna organisera en fast grupp. Det finns möjligheter till det. Skall vi sitta och vänta på det och sedan stå handfallna? Jag skulle vilja ha svar på om detta med yttrandefriheten alltid är helt utan restriktioner.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi behåller en vidsträckt yttrandefrihet av flera skäl. Det är tillåtet i Sverige att även ge uttryck för befängda uppfattningar och befängda tankar. Dem skall vi i så fall bemöta genom att föra en debatt. Jag tycker att det är viktigt för ett demokratiskt samhälle att värna yttrandefriheten på det sättet. Sedan vill jag kommentera det Kia Andreasson tog upp i sitt anförande om att lagstiftningen på en del områden inte är tillräckligt effektiv i dag när det gäller att bekämpa rasistiska yttranden. Nu vet väl Kia Andreasson också om att det sker en översyn av bl.a. uniformsförbudslagstiftningen. Där är inriktningen ganska klar. Det handlar om att göra den gamla lagstiftningen från 1947 effektivare så att vi kan ingripa mot nazistiska symboler och liknande. Det sker alltså ett arbete i Justitiedepartementet, och jag hoppas att det skall komma ett resultat av det arbetet inom kort.
Fru talman! Jag tycker ändå att det finns en dubbelmoral i detta med yttrandefriheten. Det kräver ju sina offer. Jag får svaret att yttrandefriheten skall gälla när det gäller barnpornografi, jag får det när det gäller pornografiska framställningar där kvinnor framställs på ett mycket förtryckande sätt och jag får det nu när det gäller rasistiska organisationer. Jag får det även när det handlar om våldsvideo. De människor som producerar dessa saker skall ha frihet, men det kräver offer. Det finns också en annan utveckling som vi kan se när det gäller dessa rasistiska organisationer. Vem är det - mer än polisen som skyddar dem - som rycker ut när de samlas och demonstrerar? Vem är det som polisen skyddar dem emot? Jo, det är ju andra grupper som tycker att detta är fruktansvärt fel. På det viset blir det konfrontationer och ännu mer våld. Någonting är ju fel när vi tillåter detta gång på gång.

Fru talman! Siw Persson och jag är överens om att det behövs åtgärder både för att stärka vittnenas situation och för att ingripa mer aktivt polisiärt mot MC-klubbarnas verksamhet. Nu är dessa åtgärder redan på gång. I mitt anförande hänvisade jag till den departementspromemoria som tar upp förslag på en rad insatser för att stärka vittnenas situation. Den presenterades förra året och bereds nu i regeringskansliet. Vi kan alltså vänta oss förslag från Justitiedepartementet i syfte att just stärka vittnenas situation. Sedan kan man naturligtvis vara kritisk till att polisen inte har agerat tidigare med kraft mot MC klubbarnas verksamhet. Nu har ändå Rikspolisstyrelsen och de berörda lokala polismyndigheterna kommit fram till gemensamma handlingslinjer. De innefattar insatser både från Rikskriminalens sida och från de berörda lokala polismyndigheternas sida. Jag vill än en gång understryka vikten av att polisen bedriver det arbetet med kraft så att vi inte får en mer permanent och etablerad MC-brottslighet i Sverige som vi på sikt kommer att få mycket stora problem med. Vi har redan problem med detta, men vi kan få ännu svårare att möta detta om vi inte vidtar åtgärder just nu.

Fru talman! Tiden går, och jag skall fatta mig ganska kort efter den här diskussionen. Under senare tid har ett antal fall uppmärksammats då vittnen har tagit tillbaka tidigare avlagda vittnesmål och där det har varit uppenbart att någon form av hot har varit orsaken till tillbakadragandet. Omfattningen är inte klarlagd, men det är dock klarlagt att hot och våldsyttringar mot vittnen förekommer. Det är givetvis ett problem för rättsväsendet, men kanske än mer för den enskilde.

Fru talman! Enligt min mening är det inte rimligt att det kan dömas ut böter och villkorlig dom för den här typen av brott - att tysta och hota vittnen. Jag tycker att brottet övergrepp i rättssak är så pass allvarligt att nuvarande straffskala bör skärpas för att förhindra och förhoppningsvis stoppa en hotande pågående negativ utveckling. Fängelsestraff bör här vara den regelmässiga och naturliga åtföljden och straffutmätningen. Jag skulle vilja uttrycka det så här: Ett absolut skydd för vittne och vittnes integritet är en av de fundamentala grundstenarna i en rättsstat. Jag vill inte använda uttrycket att slå in öppna dörrar. Det är snarare en markering, en drivning och ett yrkande till något som mycket snart blir nödvändigt. Fru talman! Jag ställer mig bakom de reservationer i vilka Centern har deltagit, och yrkar med detta bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till att säga något om moment 6 i utskottets yttrande. Det handlar om hets mot folkgrupp. Jag vill uttrycka min förvåning över att det inte finns någon argumentering i sak här mot det som förespråkas i den motion som finns i bakgrunden. Det finns egentligen inte heller någon argumentering mot det som sägs i reservationen. Det som står i majoritetstexten är självklarheter som inte alls berör de specifika problem som motionen tar upp, och som i grunden har att göra med definitionen av vad som skall förstås med hets mot folkgrupp. Jag konstaterar att Lars-Erik Lövdén, som hade chansen nyss när Alice Åström mycket klargörande påpekade precis detta, inte ens kommenterade saken. Det tycker jag var tråkigt. Vi har nämligen en lag om hets mot folkgrupp, och frågan är vad som skall uppfattas som hets mot folkgrupp. Problemet i detta fall har mycket väl utvecklats i motionen. Det har även utvecklats i debatten i olika sammanhang, såväl i som utanför kammaren, och under rätt många år. Problemet är den tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp som nu förekommer. Detta illustreras allra tydligast av de tre rättegångar i rad som hölls mot Radio Islam och Ahmed Rahmi för ett par år sedan. Om man som säger, vilket Radio Islam gjorde då och då i sina sändningar, att förintelsen är påhittad av judarna så döms man. Det blev en fällande dom för de uttalandena. Men det fanns ett antal andra tillfällen då Radio Islam rationaliserade argumenteringen och tog det litet snabbare. Man sade bara att förintelsen är påhittad, och hoppade just i den meningen över satsen med judarna för att sedan komma in på den någon annanstans, t.ex. tre rader längre fram. I dessa fall friades man, därför att meningen var annorlunda uppbyggd. I formell mening pekar man ju inte ut någon grupp om man säger att förintelsen är påhittad - men var och en inser att den reella skillnaden mellan dessa två typer av uttalanden är noll. Det är bara hårklyverier att försöka göra gällande att det ena är hets mot folkgrupp och det andra inte. Naturligtvis är det fråga om det i båda fallen. Därmed har rättspraxis olyckligtvis kommit att öppna ett fönster för en typ av hets som vi inte skall ha i Sverige, och som man i andra europeiska länder har sett till att inte släppa fram. På detta sätt bidrar vi olyckligtvis i vårt land till att legitimera den mest förrädiska formen av nynazistisk propaganda, nämligen den som går ut på att bryta ned det avgörande motståndet mot en upprepning av det som har hänt. Vi vet ju alla att detta har hänt. Om man kan få tillräckligt många att tro att detta är omstritt bland forskarna och att det finns olika teorier osv., har man tagit det första och viktigaste steget mot det man vill uppnå - att upprepa alltsammans. Egentligen behöver man inte säga detta, men jag gör det ändå. Att förintelsen inte skulle ha ägt rum är inte fråga om en vetenskaplig teori. Men det är precis vad de som påstår detta vill få oss att tro. De uppträder maskerade till forskare. I Kalifornien finns ett helt institut. Det kallas så, fast det bara är en helt vanlig nazistisk propagandalokal. Man kallar det för institut och skickar ut en tidskrift över världen som heter Journal of Historical Review. Den innehåller artiklar försedda med fotnoter och annat som hör hemma i vilken vetenskaplig tidskrift som helst. Det är bara det att ingen av dem som skriver i tidningen är forskare, och i synnerhet inte i historia. Det är de vanliga nazistiska propagandisterna. Det är inte de allra vulgäraste som förekommer där - de är förmodligen inte kapabla att skriva - men de något mer sofistikerade som kan formulera fullständiga meningar. Faurisson, mannen som är den mest kända i Europa av denna kategori personer, är inte historiker alls. Han är litteraturvetare, vilket är någonting annat. Tyvärr finns ett problem - om man vill kalla det så - i reciten i betänkandet. Där hänvisas, liksom i motionen, till Europaparlamentet. Europaparlamentet har förstått vad detta handlar om - till skillnad från utskottets majoritet, tvingas jag erkänna. Men Europaparlamentet har råkat uttrycka sig så klumpigt att det talas om just "teorier". Detta är inte teorier. Det finns inte en historikerskola som säger att förintelsen är påhittad. Det finns icke en historiker i världen som hävdar detta. Det handlar om någonting annat, och det tror jag att vi alla förstår. Jag tror att det vore bra om det på något sätt klargjordes i den diskussion som möjligen kommer efter mig att vi i denna del är helt överens, alla som deltar här, om att detta inte är en fråga om två jämställda teorier. Det är fråga om å ena sidan den historiska sanningen som man sedan kan analysera på olika sätt, och å andra sidan ren nazistisk propaganda. Denna propagandas karaktär är mycket genomskinlig och tydlig. När dessa personer får hålla på en stund klargör de själva att de mycket väl vet att det är fråga om propaganda. Man vet att man ljuger, så att säga. Detta har formulerats mest slagkraftigt av den tyska nynazismens kanske mest intellegente ledare i modern tid, Michael Kühnen, med orden "Sänk slagskeppet Auschwitz!" Detta är alltså vad man skall göra - bryta ned motståndet genom att bryta ned kunskapen. I VAM:s tidningar i Sverige ser man bilder på nynazister som står och gör Hitlerhälsning framför gaskamrar i gamla koncentrationsläger. Visst vet de vad det är frågan om! Det är inte frågan om två teorier, utan om propaganda som syftar till att bereda vägen för att på nytt få göra det som man inte kunde fortsätta med efter 1945. Det vore lämpligt om vi som sitter här och stiftar svensk lag visade att vi förstår vad det är frågan om och att vi inte låter oss luras av det här packet.

Fru talman! Jag vill göra en kommentar till det Håkan Holmberg säger om att vi i utskottsmajoritetstexten har hänvisat till Europaparlamentet, där det talas om teorier. Naturligtvis är det inga vetenskapliga teorier - det är påståenden. Jag tror att Europaparlamentet också avsåg detta. Vi har bara citerat vad Europaparlamentet har sagt i sin resolution. Jag vill göra klart att det naturligtvis inte är fråga om några vetenskapliga teorier, utan yviga påståenden.
Fru talman! Jag är tacksam för detta påpekande. Jag hade inte väntat mig någonting annat, men jag menar att det är viktigt att detta sägs. Detta är nämligen en fråga som berör många människor oerhört starkt. Jag vill erinra om vad som hände för bara några månader sedan i en svensk TV-studio. Programledaren hade fått för sig att ordna en debatt mellan någon som hävdade att detta var lögn och någon som hävdade motsatsen. Den som skulle hävda motsatsen var Hedi Fried, en av Sveriges mest kända överlevande från förintelsen. Hon har varit med om detta, och klarat sig. När hon begrep vad programledaren hade för egendomlig tanke om hur det hela skulle läggas upp, reste hon sig och gick ut ur studion. Det är precis så väldigt många som har varit med om detta, och som har minnen av det i sin familj, reagerar inför varje försök att likställa den medvetna lögnen med den historiska verklighet vars följder vi alla ser runt omkring oss varenda dag. Jag är alltså tacksam för detta klargörande. Jag trodde inte att något annat skulle sägas, men det är viktigt att det står i protokollet. Det var därför jag tog upp frågan. Dessutom vidhåller jag mitt bifallsyrkande till reservationen med den motivering jag nämnde nyss. Det är respektabelt - om man så vill - att vilja avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Men vill man ha den kvar bör den vara konsekvent.

Fru talman! Det mest förvirrande under den här riksdagsperioden tycks mig vara att utskottens majoritet ömsom ändrar regler under utredningarnas pågående arbete och ömsom vid beslut hänvisar till att man inte skall ändra någonting under utredningstiden. Just den här förvirringen härrör sig från tidigare år, men det är väldigt ofta på det sättet. Det är litet förundrande, och orsakerna till det är helt förvirrande. Miljöpartiet yrkar bifall till reservation 1 och står bakom reservation 2. Jag reserverade mig i utskottet till förmån för en Vänsterpartimotion, och då tycker jag inte att det är motiverat att våra reservationer ställs mot varandra i en votering. Vi anser att kravet på skärpt bevisning har minskat möjligheterna att få en arbetsskada godkänd, vilket väl var avsikten. Det gäller speciellt belastningsskador, som till allra största delen drabbar kvinnor. Om färre arbetsskador godkänns kan det självklart innebära att arbetsgivarna anser arbetsmiljön godkänd och att incitamentet att förbättra den minskas. "fr.o.m. den 1 januari 1993 har kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor höjts från sannolikhet till hög grad av sannolikhet", står det i betänkandet. "Även den s.k. bevisregelns utformning har skärps så att orsakssamband numera skall anses föreligga mellan en skada och ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet om övervägande skäl talar för ett sådant samband", står det vidare. Det här är en sorts omvänd bevisföring, och man får alltså mycket svårare att bevisa sin arbetsskada. Betänkandet fortsätter: "Vidare gäller sedan den om allmän försäkring." Det minsta Miljöpartiet begär är att lagändringen återställs tills Sjuk och arbetsskadekommitténs arbete resulterar i en proposition i frågan och vi får se hur den blir. Jag vet att kommittén ännu inte har behandlat det här färdigt, men vi hoppas kunna påverka behandlingen något med den här lilla debatten och med reservationerna.

Fru talman! I betänkandet har utskottet behandlat sex motionsyrkanden som i huvudsak rör arbetsskadeförsäkringen. En av motionerna gäller arbetshjälpmedel till synskadade. Utskottsbehandlingen har gett anledning till tre reservationer. Reservationerna 1 och 2 handlar om arbetsskadebegreppet och rehabilitering vid arbetsskada. De krav som tas upp i reservationerna har tidigare avslagits av riksdagen. Utskottsmajoriteten anser att arbetsskadebegreppet skall behållas, med de argument som anges i betänkandet. Jag vill också erinra om det arbete som pågår i Sjuk och arbetsskadekommittén. En del av de ställda förslagen behandlas i kommitténs arbete. I reservation 3 tas frågan om arbetshjälpmedel för synskadade upp. Även denna fråga har tidigare behandlats av riksdagen för ungefär ett år sedan. I Riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet. Dessa hade den bestämda uppfattningen att nuvarande ordning skall behållas. Det blev också utskottsmajoritetens förslag till riksdagen, som då biföll förslaget. Som framgår av betänkandet föreslås riksdagen att inte biträda förslaget nu heller. Fru talman! Med detta yrkar jag att riksdagen avslår reservationerna och bifaller utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Hans Andersson är besviken, och det kan man kanske vara när det tar litet tid att klara ut sådana här frågor. Uppgiften om att Sjuk och arbetsskadekommittén inte handlägger den här frågan känner jag inte till. Jag utgår från att den gör det, eftersom den skall ligga på dess bord. Andersson till en massa arbetsplatsbesök där han fått bevis för sin uppfattning. Jag har också gjort den erfarenheten på de arbetsplatsbesök jag gör, men jag har också träffat på en annan sak som är viktig i den här frågan. Det pågår nämligen ganska mycket förebyggande arbete när det gäller arbetsskador, och det var också syftet med det här beslutet. Det tror jag är det allra viktigaste här - inte vad man får för ersättning efteråt. Vi skall givetvis se till att människor inte skadas i arbetet, och då måste vi se till att det blir ett bra förebyggande arbete.

Fru talman! Förändringen av själva arbetsskadebegreppet var helt motiverad. Det var tidigare vi hade en omvänd bevisföring i arbetsskadeförsäkringen, nämligen den att om inte särskilda skäl talade emot ett samband mellan den försäkrades problem och arbetsmiljön så skulle arbetsskadan godkännas. Detta gjorde att ca 90 % av alla arbetsskador som gick till Försäkringsöverdomstolen blev godkända, med resultat att Arbetsskadefonden tömdes. Vad jag vet har den för närvarande ett minus på över 20 miljarder kronor - det är alltså ett stort svart hål i den fonden. Jag tillhör dem som har jobbat praktiskt med den gamla arbetsskadeförsäkringen. Jag har gjort hundratals arbetsplatsbesök. Jag varnade tidigt här i kammaren, redan 1979/80, för vad som skulle hända med försäkringen om ingenting ändrades, och kassans personal såg också att försäkringen brakade åt skogen. Jag var en livlig tillskyndare - det vill jag gärna erkänna - till att försäkringen ändrades, så att den blev en riktig försäkring med en riktig bevisföring. Men jag kan också säga att jag är litet förvånad över att vi trots det fruktansvärt hårda motstånd vi då hade från socialdemokratiskt håll i dag kan notera en fullständig kovändning i den frågan. Där är jag överens med Hans Andersson. Jag är överens med honom även ur en annan aspekt, nämligen den att det är de som orsakar arbetsskadorna som egentligen skall stå för kostnaden. Därför vill vi moderater, och det har vi åtskilliga reservationer för här i kammaren, att försäkringen skall brytas ur den allmänna försäkringen och läggas på företagen som en obligatorisk skadeförsäkring. Detta skulle ge ett ökat incitament för företagen att verkligen se till att arbetsmiljöerna blev de bästa. Jag tror också, om jag inte missminner mig, att Vänsterpartiet och vi gemensamt har menat att man åtminstone kunde sänka arbetsgivaravgifterna i företag som orsakar lågt antal arbetsskador. Detta skulle alltså vara en morot för att verkligen få till stånd ännu bättre arbetsmiljöer. Dock vill jag säga, och det har jag sagt många gånger i den här kammaren, att vi nog har bland världens starkaste fackföreningar och bland världens bästa arbetsmiljöer, så jag tror inte att det är riktigt så illa ställt som man kanske säger. Jag vill också till sist säga att jag är djupt besviken över att Sjuk och arbetsskadekommittén inte har kommit längre i sin utredning. Jag tycker också att det är riktigt att höra efter att det verkligen sker en uppföljning och utvärdering av de skadefrekvenser som vi nu ser. Men det är tyvärr så, att så länge man har en utredning på gång kan vi heller inte från utskottet göra en uppföljning och utvärdering, vilket är en av utskottets uppgifter bl.a. när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Men, fru talman, summan av mitt lilla anförande är ändå att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I princip tycker jag också att förändringar av olika försäkringar skall föregås av ordentliga utredningar. Jag var ordförande i utskottet förra perioden och är nu vice ordförande och jag beklagar att vi har nödgats att göra så snabba, hårda besparingar som vi har gjort inom olika försäkringar, utan att vi egentligen har haft ett ordentligt utredningsmaterial. Men vad gör man när kassan är tom, och inte bara det, vi har t.o.m. jättestora underskott. Då måste man gå in och ändra försäkringen så att vi åtminstone inte låter miljarderna rulla vidare. Vi har alltså fortfarande enorma underskott i den här försäkringen och därför finns det inte möjlighet att i dag ändra på den. Men i princip är vi överens om att stora förändringar bör föregås av utredning. Jag hoppas också att den här utredningen någon gång blir färdig, att socialdemokraterna inte strider inbördes eller visar stor tvehågsenhet - de vet tydligen inte vad de vill - utan att man verkligen kommer till skott och åtminstone kan presentera riksdagen ett utredningsförslag som vi har att följa och komma med synpunkter på. I dag står allting stilla. I dag är det bara den socialdemokratiska partikongressen som är intressant.

Fru talman! Nej, vi är inte överens. Jag har inte beklagat att vi gjorde som vi gjorde. När det gällde arbetsskadeförsäkringen var det alldeles nödvändigt att en förändring skedde. Däremot är vi överens om att lägga kostnaden på företagen och den är de också själva beredda att ta om de får ett incitament. Det finns inget överskott när det gäller Arbetsskadefonden. Där är det enorma underskott. Dock är det, och det är jag medveten om, ett överskott i sjukförsäkringen beroende på att vi numera inte bara tar ut arbetsgivaravgifter fullt ut, utan den enskilde skall också betala egenavgifter. Det är en annan historia, som vi kan diskutera i annat sammanhang. Men nivåerna i arbetsskadeförsäkringen bör inte förändras. Däremot håller jag med om att de förändringar som görs bör föregås av bättre utredningar än som varit fallet under senare år.

Fru talman! Vi skall gå över till trafikutskottets betänkande om den periodiska fordonskontrollen. Jag vill börja med att yrka bifall till den reservation som vi har gemensamt med Centern och Folkpartiet, där vi kräver att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om avreglering i enlighet med det riksdagen tidigare har beslutat. Denna fråga är som sagt ingalunda ny. Under 1994 var den uppe på riksdagens bord två gånger. Vi fattade redan den 8 juni 1994 här i riksdagen beslut om att kontrollbesiktningen skulle öppnas för konkurrens, så att de kontrollorgan som hade blivit ackrediterade av SWEDAC, uttytt Styrelsen för teknisk ackreditering, skulle få utföra sådana besiktningar. Vi hade också föreslagit från den borgerliga regeringens sida att alla typer av fordonskontroller skulle kunna ske på detta sätt, men det gick riksdagen inte med på. Det blev bara den vanliga kontrollbesiktningen som blev konkurrensutsatt. Senare under året ville man flytta på tidpunkten. Man menade nämligen att det var ett stort förberedelsearbete, och därför kunde beslutet inte träda i kraft förrän den 1 juli 1995. Detta begärde AB Svensk Bilprovning. Detta gick också riksdagen med på. Den 20 december ville man flytta datumet ytterligare framåt - till den 1 januari 1996. Inte nog med det: Den 20 december tillsatte regeringen två utredare som skulle utreda frågan om konsekvenserna av en avreglering på nytt. Självfallet hade den borgerliga regeringen redan innan den lade fram sitt förslag 1994 undersökt konsekvenserna av ett borttagande av monopolet. Den utredningen kom redan 1992, och den hette Kontroll i konkurrens. I den har man mycket noggrant gått igenom vad det fanns för problem och hur man skulle lösa dessa problem. Den utredningen ville regeringen inte ta hänsyn till vid det tillfället. Den utredning som regeringen tillsatte har också blivit klar. Den kom i maj. Den säger ungefär samma sak som sades i utredningen från 1992. Jag vill kort redogöra för situationen. Vad regeringen säger nu är nämligen att man vill vila på hanen ytterligare. Man vill fortfarande inte gå tillbaka till det beslut om att avreglera som riksdagen har fattat. I stället säger man att man ytterligare vill utreda konsekvenserna för glesbygden. I den utredning som kom fram 1992 sägs det att Svensk Bilprovning hade 157 stationer. 19 av dem bar inte sina egna kostnader. Förlusterna uppgår ungefär till 8,6 miljoner kronor. De flesta kan inte täcka sina kostnader till 21-30 %, utan får bidrag. Man visar också på att det finns ganska stora möjligheter att komma åt dessa kostnader och säkerställa servicen i glesbygden. Man kan göra på olika sätt. Man kan förlänga perioden för inställelse av personbilar. Man kan tillåta etableringar av mobila anläggningar. Man kan tillåta fri prissättning. Man kan låta Vägverket ge dispenser. Det finns många möjligheter att på detta sätt ge service också i glesbygden. Regeringen var som sagt inte nöjd med detta. Trots att man har fått nytt underlag säger man att man inte vill gå på utredningens förslag. De utredare som har gjort den senaste utredningen säger faktiskt att det inte finns några skäl som talar för att en avreglering skulle innebära negativa konsekvenser, varken för miljön eller trafiksäkerheten. I stället säger man att den kan nedbringa samhällsekonomiska kostnader, att kostnaderna för kunden blir bättre och att kundanpassningen av servicen blir bättre. Man säger också att ett etableringsbidrag från staten kan innebära en rimlig servicenivå även för glesbygden. Min slutsats är faktiskt att frågan om monopol för svensk bilprovning är tillräckligt utredd. Det finns inga konkreta skäl som talar för att monopolet skall få fortsätta. Jag kan inte göra någonting annat än att komma till slutsatsen att man vill behålla monopolet. Man vill inte kundanpassa verksamheten. Man vill behålla denna dyra och för kunden oftast otillgängliga och svåra verksamhet för att undvika en fri konkurrens. Jag vet inte vilka utredningar regeringen nu skulle kunna tillsätta som skulle kunna komma fram till några andra konsekvenser och några andra resultat än de redan genomförda. Som så många gånger tidigare har en traditionell socialdemokratisk politik fått gå före vad som är bäst för medborgarna, och i detta fallet vad som är bäst för dem som är innehavare av bilar. På det sättet vill man slå vakt om monopolet. Det är bilisterna som får betala priset för den socialdemokratiska politiken. Jag tycker att det är synd att vi skall få en återställare en gång till. I stället för att köra framåt kör nu regeringen bakåt.

Fru talman! Det är många som minns de oändliga köer som ringlade sig framför Svensk Bilprovnings anläggningar när semestrarna startade år 1994 och 1995. Telefonanläggningar vid nämnda företag blockerades av nervösa människor som ville beställa tid för provning. Irriterade medborgare hade svårt att få sina bilar besiktigade i tid innan de skulle i väg på semestrarna. Nu skall vi här inte bara ondgöra oss över Svensk Bilprovning i vad det gäller tidsbeställning, för det är nog bara att konstatera att vi människor ibland också är något sena med att beställa tid för att erhålla bilprovning. Vi drar gärna ut på det till sista stund. Men, fru talman, det berodde också på andra orsaker, som t.ex. att den förhöjda avgiften under de två sista besiktningsmånaderna var borttagen och att man därför kunde besiktiga sin bil till samma pris under hela inställelseperioden. Vilka effekter denna ändring i avgiften kunde få var Svensk Bilprovning dock troligen högst ovetande om. Ärendet om bilprovningens eventuella avregleringar börjar nu alltmer likna en långbänk. Riksdagen beslutade i juni 1994 att bilprovningen skulle avregleras från den 1 januari 1995. På hösten föreslog den då nytillträdda socialdemokratiska regeringen att avregleringen skulle skjutas upp till den 1 juli 1995. Detta förslag instämde vi i från Folkpartiets sida, då det visade sig att det var alltför kort tid kvar för att klara av att genomföra förslaget till den 1 Detta förslag blev ej genomfört, eftersom socialdemokraterna i utskottet körde över sin egen regering och beslutade att skjuta på avregleringen till den 1 januari 1996. Nu har frågan återigen hamnat på riksdagens bord i form av en skrivelse där man skjuter avregleringen på obestämd framtid. Frågan skall nu ytterligare utredas, vilket alltid är ett sätt att fördröja ett ärende när man inte vet eller inte vill gå till beslut. Fru talman! För oss liberaler är marknadsekonomi och fri konkurrens hjärtefrågor. Det är genom fri konkurrens och mångfald som vi bäst tillgodoser kundens krav och önskemål. Detta gäller i högsta grad också bilprovningen. Vi måste komma bort från monopolet på området. Vi hoppas nu att det inför sommaren 1996 skall fungera bättre, med mindre köer, än vad det gjorde de senaste åren. Fru talman! Jag är övertygad om att vi, om vi avreglerar bilprovningen i kombination med lokala lösningar, får en god tillgång till prövningsställen i hela landet inklusive glesbygden. Socialdemokraterna i utskottet. Vet ni om det finns någon planering ifrån Svensk Bilprovnings sida inför den kommande sommarens bilprovningar, så att vi slipper höra talas om de långa köerna? Tror ni att ni över huvud taget någon gång kan komma till skott och få fram ett förslag för att avmonopolisera Svensk Bilprovning? I annat fall: Ge oss klara besked om vad ni vill. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen i betänkandet TU13.

Fru talman! För drygt 30 år sedan fattade riksdagen beslut om återkommande besiktning av fordon och bildande av AB Svensk Bilprovning, ASB. Anledningen till det var att vi skulle öka trafiksäkerheten genom att minska antalet olyckor i trafiken som förorsakas av fordonstekniska fel. Efter hand har kontrollen utökats i olika steg till att också gälla fordonens miljöegenskaper. I dag har vi ett väl fungerande system för att kontrollera att de bilar som rullar på våra vägar är i gott skick både ur trafiksäkerhetssynpunkt och i miljöhänseende. Det finns i dag ett rikstäckande nät av 175 bilprovningsstationer. Över 97 % av fordonsägarna har tillgång till en bilprovningsstation inom 30 kilometers avstånd. 99 % av fordonsägarna har en bilprovningsstation inom 60 kilometers avstånd från bostadsorten. Vi har alltså i dag en mycket god tillgång till besiktningsservice. Dessutom kan vi konstatera att besiktningsavgiften i Sverige är låg i en internationell jämförelse. 1995. Under hösten 1994 gav vi i riksdagen den nytillträdda regeringen till känna att vi önskade en redovisning av effekterna på trafiksäkerheten, servicen och kostnaden vid ett avskaffande av Svensk Bilprovnings monopol. AB Svensk Bilprovning ansåg att det behövde mer tid för att förbereda avmonopoliseringen bl.a. i form av nya besiktningsrutiner och myndighetsföreskrifter. Därför föreslog regeringen att tidpunkten för ikraftträdandet skulle skjutas upp till den 1 juli 1995. När vi behandlade frågan i riksdagen beslöt riksdagen att ställa sig bakom en motion där man yrkade på att AB Svensk Bilprovning skulle få utföra kontrollbesiktningar med ensamrätt fram till den 1 januari 1996. Den förlängda tidsrymden skulle användas för att skapa ett rådrum för regeringen att försäkra sig om att en avreglering av kontrollbesiktningar inte skulle leda till att trafiksäkerheten, miljön eller servicen försämrades eller att kostnaderna ökades. Kommunikationsdepartementet en utredning, som den 15 maj 1995 avlämnade rapporten Bilbesiktning i konkurrens - effekter på trafiksäkerheten, miljön, servicen och kostnaderna. Utredarna menar att det, under förutsättning att en ordentlig tillsynsverksamhet för kontroll av besiktningsverksamheten byggs upp, inte finns några skäl för att en avreglering skulle komma att försämra kvaliteten i större delar av landet. Men utredningens slutsatser visar också att glesbygden inte kommer att garanteras en likvärdig eller bättre service, inte heller att glesbygden kan garanteras likvärdiga eller minskade kostnader. Utredarna pekar snarare på risker för att servicen i glesbygden blir sämre och att priserna ökar. Utredarna poängterar vidare att de privata företagen, för att kunna driva sin verksamhet med tillfredsställande lönsamhet, kommer att rikta in sig på områden och fordonstyper med stort fordonsunderlag. Med andra ord kommer konkurrensen att hårdna och priserna att sjunka för besiktning av personbilar i storstäderna, medan kostnaderna och priserna kommer att öka i glesbygd. Utredarna menar vidare att när ASB tappar marknadsandelar till konkurrenter, vilket framför allt förväntas hända i områden med ett stort antal fordon, minskar de finansiella möjligheterna för ASB att upprätthålla service och uppgifter som inte är företagsekonomiskt lönsamma. Med andra ord hotas service och tillgänglighet i glesbygd. Regeringen har nu lämnat en skrivelse till riksdagen där planerna för en framtida organisation av den periodiska fordonskontrollen behandlas. Regeringen föreslår ingen förändring när det gäller AB Svensk Bilprovnings ensamrätt att utföra kontrollbesiktningar. Anledningen till att regeringen inte föreslår någon förändring i dagsläget är att man bedömer att ytterligare underlag behövs bl.a. om hur servicen i glesbygden skall kunna tryggas. Staten har det yttersta ansvaret för att en rimlig service finns att tillgå i alla delar av landet. En avveckling av monopolet för bilbesiktningen förutsätter därför ett system för bilbesiktning också i glesbygd. Då Vägverket har det sammanhållna ansvaret för fordonsbesiktningen skall det få i uppdrag att urforma ett förslag till ett system som håller också i glesbygd.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 Jag skulle vilja fråga Kenth Skårvik om han tror att köerna skulle minska om vi avreglerar bilprovningen.

Fru talman! Lena Sandlin hänvisar till den andra utredningen om vad som skulle hända om vi skulle tog bort monopolet. Man kan alltid läsa utredningar på olika sätt beroende på vilka glasögon man har satt på sig. Jag tycker att utredarna säger att det finns vissa risker, men de ger också förslag till hur man skall lösa servicefrågan när det gäller glesbygden. De talar om ett etableringsbidrag. Redan den tidigare utredningen visade att det finns en rad aktiviteter, t.ex. mobila besiktningsanläggningar, som gör att vi kan få en jämn och hög kvalitet över hela landet. Jag är ledsen, men jag måste säga att jag inte tror att dessa utredningar egentligen har annat syfte än att förlänga det hela. Om ett år står vi här igen och får höra: Nej, det blev tyvärr ingen avreglering alls.
Fru talman! Det är inte alls så att vi försöker dra ut på debatten och förhala ett beslut. Vi måste ta ansvar för den verksamhet som skall bedrivas i glesbygden också. Det handlar om att vi socialdemokrater känner ett ansvar för hela Sverige och inte bara för vissa delar. Det är inte bråttom med ett beslut. Vi har i dag en väl fungerande verksamhet i AB Svensk Bilprovning. Det finns ingenting som gör att vi måste hetsa fram ett beslut. Låt oss nu titta på det förslag som Vägverket kommer att lägga fram och återkomma med ett beslut i frågan.
Fru talman! Om den är väl fungerande eller ej beror på vem vi talar med. Kenth Skårvik hade andra erfarenheter, och det har vi moderater också. Jag skulle vilja fråga Lena Sandlin: När kan vi beräkna att vi får ett svar? När är denna nya utredning klar? När kan vi ta upp den här frågan till diskussion igen?
Fru talman! Vi måste naturligtvis invänta Vägverkets förslag till regeringen och låta regeringen ta ställning till det. I dagsläget kan jag inte ange ett bestämt datum. Men vi kommer naturligtvis att så snart som möjligt få tillbaka ärendet till riksdagen för behandling.
Fru talman! Jag fick i första delen av Lena Sandlins anförande en känsla av att Socialdemokraterna egentligen inte var så intresserade av att ha konkurrens, utan det var bra som det var. Sedan ändrades det litet efter hand som anförandet fortsatte, och man kom in på att det fanns möjligheter för det ändå. Vi är inte på något sätt emot Svensk Bilprovning, utan vi tror att det skulle vara behövligt för bilägarna att få ytterligare ställen för bilprovning, t.ex. hos märkesfabrikanter, som ju definitivt kan sina bilar både ute och inne. Det skulle kunna gå. Jag tror därför att fler ställen skulle innebära kortare köer. Jag sade i mitt anförande att det kanske denna gång var ren tillfällighet på grund av att man var sen, att priserna hade gått ned därför man hade tagit bort straffavgifterna. Jag tror i alla fall inte att det blir höjda priser, utan jag tror att man skall kunna ligga kvar på de priser man haft förut. Jag tror inte att det handlar om priserna. Det är ändå ganska billigt att lämna in bilen för provning. Det handlar om att få tillgång till flera verkstäder. Trots att de flesta verkstäderna ligger i storstäderna, tror jag att även glesbygden kommer att få stora fördelar av att få flera ställen att prova på.
Fru talman! Vi kan inte göra annat än att konstatera att vi har en väldigt bra verksamhet i dag i AB Svensk Bilprovning. Vi har god tillgänglighet, och vi har relativt låga priser om man ser det i ett internationellt perspektiv. Skall vi börja överväga att konkurrensutsätta denna verksamhet, vill vi vara trygga och veta att den kommer att bli bra för alla människor i Sverige, och inte bara på ställen där det bor en större folkmängd. Vi vill alltså trygga glesbygdens fordonsbesiktning också. Det är därför vi vill titta litet ytterligare på hur frågan skall lösas.
Fru talman! Jag tror att det på sätt och vis skulle vara bra med konkurrens. Det är inte bara en prisfråga. Utredningsstatistiken för några dagar sedan var ju inte den allra bästa för Svensk Bilprovning. Man hade åkt runt och besökt olika ställen, och det visade sig att man hade fått olika fel på samma bilar. Jag vet att sådant kan hända vem som helst, men det är litet graverande. Får man konkurrens av märkesverkstäder eller liknande, tror jag att man kommer att skärpa sig även på Svensk Bilprovning. Jag tror alltså att vi både kan ha Svensk Bilprovning och andra. Jag tror att konkurrensen är viktig och nödvändig för oss.
Fru talman! Vi diskuterar ju inte frågan om avreglering eller inte i dag. Vad vi gör att vi ger regeringen ytterligare rådrum för att bl.a. utreda konsekvenserna för glesbygden. Den diskussionen kan vi kanske ta senare här i kammaren.

Fru talman! Jag skall försöka bidra till att debatten förkortas, och bara mycket kort ange de skäl som gör att Miljöpartiet i dag stöder majoriteten. Vi ser inte AB Svensk Bilprovning som något negativt monopol. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta den monopolsituation vi i dag har. Vi ser det nuvarande förfarandet som positivt. Ordet "myndighet" har ofta en väldigt negativ klang, men i det här fallet tycker vi absolut att konstruktionen är vettig. Den speciella konstruktion som kom till när det gäller ägandet, med bl.a. Svenska Åkeriförbundet som delägare i Svensk Bilprovning, bedömer vi som positiv. Man har fått en unik möjlighet till samarbete mellan myndigheten och de olika branschorganisationer som har intresse av frågan. Dessa har kunnat bidra till, och ha insyn i, verksamheten på ett sätt som kanske inte alls hade varit möjligt under andra omständigheter. Det alternativ som Kenth Skårvik pekar på, att märkesfabrikanter skulle kunna ackrediteras för att utföra bilbesiktningar, ser vi som ytterst skrämmande. Vi tror inte att det är bra för objektiviteten när det finns vinstintressen i ett myndighetsutövande. Nu är det ju så att bilprovningen är obligatorisk, och det talar absolut för högsta möjliga objektivitet. Sedan gäller det detta om att man med en avreglering skulle kunna klara kapacitetsproblemen. Ursäkta att jag lägger mig i den frågan och besvarar den efter egen spekulation. Jag ser det som föga troligt att överbelastningen på sommaren, som inte kommer att inträffa i lika stor utsträckning i år - det kan jag nästan lova, skulle avhjälpas med en avreglering. Jag kan inte tänka mig att det finns några ackrediterade bilprovningar som skulle arbeta endast under sommarmånaderna och få det att gå runt på det sättet. Det vore väl ändå något optimistiskt att tro att överbelastningen på sommaren skulle kunna klaras på det sättet. AB Svensk Bilprovning förser i dag bilisterna med god service till ett lågt pris. Lena Sandlin gjorde en internationell jämförelse, men jag skulle också vilja ta upp det ur svenskt perspektiv. Det nuvarande priset har inte justerats i förhållande till prisindex i fråga om övriga delar av marknaden. Man befinner sig ungefär 5 % under vanlig prisutveckling. Företaget har en mycket god soliditet, och investeringar planeras. Syftet med dessa investeringar är att förbättra servicen och tillförlitligheten i resultatet. Inte minst glesbygdsperspektivet är en viktig orsak till att vi i Miljöpartiet har tagit den ställning vi har. En viss del av intäkterna från tätorter kompenserar kostnaderna för glesbygden. För oss är detta ytterst behjärtansvärt. Det som präglar vår syn på hur bilprovningen skall fungera är alltså säkerhet, service, opartiskhet och om möjligt också miljöhänsyn. Vi avvaktar självfallet Vägverkets förslag, men vi anser att det nuvarande systemet i stort sett är bra. Det har inte med återställare eller med ideologiska orsaker att göra, utan orsakerna är rent pragmatiska.
Fru talman! Jag blir litet förundrad av Elisa Abascal-Reyes anförande. Hon säger att inte märkesfabrikanterna skulle kunna sköta detta, men är det några som över huvud taget känner till sina bilar, är det ju de! Jag skulle som bilägare aldrig lämna in min bil någon annanstans än hos dem som har gjort den bil jag har. Det är väl de som känner till bilen allra bäst. Sedan kan man kanske av kostnadsskäl ibland göra annorlunda, men när det gäller kännedom om bilen, tror jag att de skulle klara av detta perfekt.
Fru talman! Kenth Skårvik anför att märkesfabrikanterna har god kännedom om bilen. Jag har inte på något sätt ifrågasatt att märkesfabrikanterna känner till konstruktionen på de bilar de tillverkar. Det är ju ganska självklart. Däremot ifrågasätter jag objektiviteten i en besiktning utförd av en märkesfabrikant.

Fru talman! Först vill jag instämma i det som Kenth Skårvik har sagt om avmonopoliseringen av bilprovningen. Efter några kringelkrokar i debatten, där jag tycker att Lena Sandlin tvekade om huruvida hon ville ha en avmonopolisering, är nu ett tydligt besked lämnat om att socialdemokraternas avsikt är att avmonopolisera. Oenigheten gäller bara hur snabbt det skall ske. Fru talman! I Folkpartiets motion hade vi också ett avsnitt om flygande inspektion. Jag vill kommentera detta. Vi anser att olika former av trafikkontroller på väg är ett effektivt sätt att öka trafiksäkerheten, och att de därmed bidrar till den angelägna uppgiften att minska det mänskliga lidande vi dagligen får rapporter om från vägtrafiken. Det finns ett behov av att följa upp och utvärdera verksamheten med de tekniska kontrollerna på våra vägar. Vi har nu uppfattat att regeringen utan något formellt initiativ från riksdagens sida kommer att genomföra ungefär det som vi kortfattat beskrivit i vår motion. Den blir således i praktiken tillgodosedd, och det är naturligtvis tillfredsställande. Jag vill i detta sammanhang framhålla att man för trafiksäkerhetens skull bör tänka på helheten i polisens arbete med trafikövervakning. Det handlar inte bara om teknisk fordonskontroll, utan även kontroll av kör och vilotider i yrkestrafiken, nykterhetskontroller, hastighetskontroller m.m. Polisen har i dag en väldigt decentraliserad organisation. Det försvårar för Vägverket att ta ett helhetsgrepp på trafiksäkerhetsarbetet. Regeringen bör därför överväga att inrätta en central, samordnande ledning för polisens arbete med trafikövervakning, lämpligen genom att inrätta en särskild enhet för trafikövervakning inom Rikspolisstyrelsen. Ett ytterligare argument för en centralisering är att det finns vissa internationella överenskommelser om gemensamma, gränsöverskridande trafikövervakningsinsatser. Det blir svårt att få dessa att fungera om den utländska myndigheten hänvisas till att diskutera med ett stort antal lokala svenska polismyndigheter. Fru talman! Genom att skapa möjligheter att ta nya, samlade grepp över trafiksäkerhetsfrågorna, tror vi att man kan minska det stora mänskliga lidande som varje svår trafikolycka ger upphov till.

Herr talman! Till att börja med yrkar jag bifall till de reservationer i betänkandet som Vänsterpartiet står bakom, nämligen reservationerna 3 och 8. Texten på s. 8 i betänkandet tyder faktiskt på att utskottets majoritet gjort ett ganska otydligt ställningstagande. Utskottet skriver att den principiella uppfattningen är att djurförsök inte skall förekomma vid framställning av kosmetika, men att kosmetika inte skall undantas från de produktkrav som gäller kemiska produkter i allmänhet. Vidare menar utskottet att det inte är meningsfullt att utforma en reglering som enbart gäller ett förbud i Sverige, eftersom inga djurförsök på kosmetikaområdet sker i Sverige. Ett förbud skall i stället förenas med import och försäljningsrestriktioner. Detta kan få handelspolitiska konsekvenser, eftersom vi är medlemmar i den europeiska unionen. Inom EU finns det ett beslut avseende förbud mot kosmetikatest på djur. Förbudet skall träda i kraft den 1 januari 1998, och det här beslutet fattades redan för två år sedan. EU-parlamentets ställningstagande i frågan har varit tydligt. Man har vid ett flertal tillfällen velat påverka skrivningen och genomförandet av direktivet så att det blir starkare. Bl.a. har parlamentet haft diskussioner med rådet vad gäller att ge tillstånd för undantag, dvs. en period om ytterligare två år efter 1998. Rådet har nekat parlamentet att vara medbestämmande i den här frågan. EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och konsumentskydd tar man upp kommissionens rapport för 1994 kring validation och juridiskt godkännande av alternativa metoder för djurförsök. I betänkandet framkommer ganska starka skrivningar mot kommissionens sätt att arbeta med frågan: "Parlamentet finner det beklagligt att kommissionen två år efter att direktivet 93 EEG antagits inte är i stånd att ge en utförlig analys av omfattningen av och ändamålen med djurförsök med kosmetika i Europeiska unionen." Vidare sägs det: "Parlamentet fördömer att framstegen i fråga om att ersätta djurförsöken med alternativa metoder varit så små, äventyrar den i direktivet 93 EES fastställda tidpunkten för införande av förbud mot djurförsök." Bakom betänkandet står en stor majoritet av nämnda utskott i parlamentet. Någon tid innan betänkandet togs, närmare bestämt den 9 maj 1995, var det en debatt här i kammaren mellan socialdemokraten Birgitta Gidblom och socialminister Ingela Thalén om just kosmetikatest. Av den debatten framgår klart och tydligt att socialministern i alla fall vid det tillfället tagit ställning för EU:s direktiv vad gäller förbud mot djurtest av kosmetika. Hennes sista mening i huvudanförandet lyder: "Regeringens avsikt är att införa förbudet i svensk lagstiftning så att det är tillämpligt senast den 1 januari 1998." Det förvånar mig faktiskt att utskottet inte kan kosta på sig en bättre skrivning än denna. Vi verkar ju vara överens om att djurtest av kosmetika skall vara förbjudna fr.o.m. januari 1998. Vad är det som hindrar oss att genomföra det här redan nu? Som land har vi ju inte längre den här typen av verksamhet. Vad är det vi väntar på? Eller: Vem är det som stoppar oss när det gäller att anta de skrivningar som så småningom ändå behöver antas? När det gäller förbud mot djurtest av kosmetika finns det faktiskt motioner från flertalet partier. Undantag utgör Moderaterna och kds. När det gäller reservation nr 8 om en utvärdering av djurförsökens relevans vill jag poängtera att Djurförsöksetiska nämndens beslut inte kan överklagas. Därför är det av vikt att djurförsöken kan utvärderas i efterhand. Det finns en rad viktiga frågor att ställa i efterhand för att avgöra om ett försök faktiskt varit relevant eller inte och om det hade kunnat genomföras på ett annat sätt. Ett tydligt exempel är en ansökan från en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Man har där ansökt om att få använda råttor vid djurförsök. Nämnden tillstyrkte ansökan, trots att det i propositionen angående djurskyddslagen finns en diskussion om huruvida djurförsök är av allmänintresse. Som ett tydligt exempel pekar man på att den här typen av försök på grundskole och gymnasienivå inte är att betrakta som allmänintresse. Detta uppfattar jag så att nämnden faktiskt inte riktigt klarat av att tolka lagstiftningens motivuttalanden. Därför kan det vara av vikt att just ha möjlighet att i efterhand utvärdera den här typen av försök.

Herr talman! I detta betänkande behandlas många enskilda motioner. För några veckor sedan behandlades ett annat betänkande om djurskydd. I det här fallet finns det två centerpartistiska enskilda motioner. På samma sätt förhöll det sig beträffande betänkande 1995/96:JoU14. Vidare finns det en folkpartistisk enskild motion i samband med dagens betänkande. Förra gången fanns det två. Det finns tre socialdemokratiska enskilda motioner i det här sammanhanget, liksom det fanns förra gången. Samtliga dessa motioner avslås. Partiet ställer alltså inte upp på vad enskilda ledamöter tycker i sina motioner. Ännu konstigare blir det när man konstaterar att det är sällsynt att de här personerna, ofta är det samma personer, inte är med i debatterna. De var inte med i djurskyddsdebatten. Såvitt jag kan se är ingen av dem anmäld på dagens talarlista för den här debatten om djurförsök. Finns verkligen avsikten hos de personer som väcker sådana här motioner att motionerna skall gå igenom? Är det meningen att de motioner som väcks bara skall avslås? De avslås ju egentligen med synpunkten att det är bra som det är. Eller är det kanske så att motioner väcks framför allt för att de här personerna vill visa gentemot organisationer som trycker på att någon i partiet bryr sig om dessa frågor? Det brukar nämligen heta att de här personerna är de i partiet som är ansvariga för frågan. Kan vi kalla de här personerna för organisationstillfredsställare som för en politik i riksdagen som egentligen inte är allvarligt menad utan som mest tjänar som en sorts spel för galleriet? Jag bara undrar. Jag är ju ny i riksdagen och är mycket förvånad över att enskilda motioner i de här frågorna mycket sällan följs upp av respektive parti. Samtidigt måste jag säga att det är bra att det finns många motioner. 1978 års beslut om djurförsök var mycket bra. Fortfarande finns det saker där som man borde arbeta vidare på. Det beslut som togs 1988 och som faktiskt innebar en skärpning av en del av de här kraven är ännu inte riktigt i hamn. I praktiken är det alltså inte riktigt genomfört. Därför är det mycket bra att det finns människor inom varje parti som är missnöjda med tingens ordning i dag. Det vore väldigt bra om de här människorna också vann gehör i respektive parti. Så tycks det dock inte vara. Vi är nu medlemmar i EU. I och med det finns det andra möjligheter, men även svårigheter, att bedriva djurskyddsfrågor. Sverige måste trycka på i dessa frågor. I EU vill man egentligen i frågor rörande t.ex. djurförsök att det skall vara enhetliga regler i unionen. Då måste Sverige verkligen driva den svenska linjen och visa att vi vill gå längre än de flesta andra EU-länder i dessa frågor. Det är alltså viktigt att Sverige har en stark roll i detta sammanhang. Vi i Miljöpartiet har avgivit flera reservationer. Jag ställer mig naturligtvis bakom alla, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1, När det gäller EU:s förbud mot kosmetikatester kan vi se att det finns en hel del hakar i detta beslut. Det måste verkligen jobbas rejält från de medlemsstater som vill att man skall mena allvar med detta och som vill att det skall genomföras i praktiken. Om Sverige verkligen menar allvar med detta, vilket antyds i betänkandet, vore ett sätt att göra som vi föreslår i vår reservation, nämligen att Sverige gör det som vi fick höra inför EU-omröstningen att man kunde göra, nämligen att gå före. Det finns ingenting som säger att vi i Sverige inte skulle kunna fatta beslut om ett förbud mot kosmetikatest i Sverige. Naturligtvis skall detta kombineras med import och försäljningsförbud av kosmetika som har testats på djur. Det skulle visa att vi menar allvar i denna fråga. Det skulle också vara en mycket tydlig signal till alla EU-länder att vi anser att frågan skall tas på allvar och att man skall se till att detta beslut verkligen genomförs inom EU. Detta utvecklar vi i reservation 4. Många djurskyddsfrågor diskuteras i EU:s femte handlingsprogram. Även i detta sammanhang måste Sverige trycka på, eftersom det just nu händer ganska litet på djurskyddsområdet. Sverige har en mycket viktig roll i EU-arbetet att få tillstånd lagar och regler så att djurförsöken verkligen nedbringas. Tyvärr är det nämligen på det sättet i dag, i både Sverige och många andra länder, att antalet djur som används i djurförsök ökar. EU har anslutit sig till CITES-konventionen om utrotningshotade arter. Där sägs det bl.a. att vi skall skydda apor från att utnyttjas i djurförsök. Sverige har sedan många år krävt att importerade apor skall vara uppfödda just för ändamålet. Ändå kan vi se att Sverige handlar med länder som Filippinerna och Kina, där vi vet att förhållandena inte alls är sådana att vi själva skulle nöja oss med dem. I Filippinerna är det mycket tveksamt om aporna är uppfödda för ändamålet. I Kina vet vi att man har en djurtillsyn som inte alls är den som vi själva vill ha. Det enda sättet att komma till rätta med detta vore naturligtvis att sätta stopp för att apor används i försök i Sverige. Ett minimikrav är i alla fall att statliga institutioner får ett krav på sig att upphandla djur endast där det kan bevisas att de inte är viltfångade. Det har väckts flera enskilda motioner om detta. Eftersom detta tas upp i reservation 2 finns det möjlighet för de ledamöter som har väckt motioner om detta och inte fått igenom sina krav i sina partigrupper att stödja denna reservation. Denna reservation har jag också yrkat bifall till. Det har kommit en ny utredning som heter Offentlig djurskyddstillsyn. Den innebär ytterligare ett steg på rätt väg. I den tas två paragrafer som vi har talat mycket om upp, nämligen 4 § och 2 §. I 4 § föreslår den nuvarande utredningen att man skall ta bort det tillägg som tidigare fanns och där det sades att 4 § gällde enbart djur som används för produktion av livsmedel, ull och pälsar eller djur som används för tävling. För dessa djur gällde att de skulle ha möjlighet att bete sig naturligt. Om denna passus försvinner kommer 4 § att innefatta även försöksdjur, vilket vore mycket bra. Jag hoppas att regeringen verkligen kan fullfölja det förslag som finns i utredningen. Det kommer vi i Miljöpartiet att ställa oss bakom. Det skulle innebära att många försöksdjur skulle få en betydligt bättre situation. Då skulle de nämligen få möjlighet att bete sig naturligt, vilket de inte får i dag. När det gäller 2 § sades det från början i den att den skulle gälla för alla djur och att djur inte skulle utsättas för onödigt lidande. Tyvärr ändrade man denna paragraf 1990. Då beslöt man att göra ett tillägg för försöksdjur, vilket innebär att försöksdjur inte skall anses vara utsatta för onödigt lidande om försöket godkänts av en försöksdjursetisk nämnd. Eftersom 99 % av alla ansökningar godkänns av en djurförsöksetisk nämnd kan man konstatera att de djurförsöksetiska nämnderna tydligen inte anser att djuren utsätts för onödigt lidande. Då kan man fråga om lidandet är nödvändigt, eftersom det är fråga om ett lidande. Om vi kan få en förändring till stånd av denna paragraf skulle det i alla fall innebära en förbättring. Jag skulle gärna se att paragrafen skärptes ytterligare jämfört med utredningens förslag. Jag hoppas att vi kan diskutera detta. Här har man följande tillägg: och utförs i enlighet med den tillstyrkta ansökningen. Det är i och för sig ett konstigt tillägg, eftersom det antyds att det finns djurförsök som inte bedrivs i enlighet med den tillstyrkta ansökningen. Men vi vet att så är fallet. Anledningen till att man ändrade 2 § var just att det fanns en miljö och hälsoskyddsnämnd som tog sin djurskyddslag på allvar och utfärdade förbud mot ett planerat försök trots att det var godkänt av en djurförsöksetisk nämnd. När detta skedde 1990 innebar det alltså att djurförsöksledare utstötte ett ramaskri, och då fick de denna förändring till stånd, vilket alltså innebar en försämring av 2 §. Det finns mycket att säga om djurförsöksetiska nämnder. Vad vi kan konstatera är att det tyvärr har blivit nämnder som inte riktigt har fått den handlingskraft som man skulle ha önskat. Vi kan nästan säga att de på sätt och vis är handlingsförlamade. Det finns mycket få djurförsök som inte går igenom de djurförsöksetiska nämnderna. Det finns också djurförsök där man i efterhand kan se att de inte har utförts enligt ansökan. De har då åter tagits upp i djurförsöksetiska nämnder. Men inte ens då har nämnderna velat ge försöksledaren en reprimand, utan nämnderna har godkänt försöken i efterhand. Jag är övertygad om att detta är ärenden som vi kommer att diskutera väldigt mycket. Vi i Miljöpartiet har bl.a. krävt att de som sitter i djursförsöksetiska nämnder skall genomgå en obligatorisk utbildning för att lära sig hur djur fungerar, hur djur beter sig naturligt och för att dessa personer skall kunna se hur försök genomförs och hur djur avlivas. Detta har vi inte fått igenom i utskottet. Utskottsmajoriteten anser att man, i och med att det är ett frivilligt åtagande att sitta i dessa djurförsöksetiska nämnderna, inte kan tvinga människor till detta. Vi har utvecklat detta i ett särskilt yttrande, där vi säger att vi förutsätter att intresserade och ansvarstagande ledamöter skaffar sig kunskaper och erfarenhet enligt ovan. Av egen erfarenhet kan jag säga att det tyvärr är på det sättet att om man jobbar med djur och djurförsök tvingas man till en viss avtrubbning. Det vore nog bra om de ledamöter som sitter i dessa nämnder såg försöken med egna ögon och kanske kunde påverka de forskare som bedriver försöken att få dem att se detta med litet andra ögon. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 1,2, 4 och 5 som vi har fogat till betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som gäller djurförsök och tillhörande frågor. Man kan säga att resultatet är ett förhållandevis samstämt betänkande. Det redovisar en grundläggande gemensam syn på dessa frågor från samtliga i jordbruksutskottet. Mycket värdefullt i arbetet och skapandet av denna bas har varit de hearingar, som det numera heter på svenska, och de besök som vi har kunnat göra för att behandla dessa motioner. Vi har varit på institutioner och företag i Sverige för att få reda på hur man rent praktiskt hanterar dessa frågor. I relation till det som har sagts här tidigare kan jag säga att dessa besök liksom existensen av motionerna har naturligtvis drivit fram innehållet i detta betänkande. Därmed vill jag ha sagt att just engagemanget i motionerna har varit värdefullt i denna process. Utskottet har valt att avstyrka ett antal motioner. Det beror inte på att majoriteten i grunden har någon annan uppfattning än de ambitioner och det engagemang som avspeglas i motionsyrkandena, utan det beror mer på andra förhållanden, t.ex. att det i några fall pågår utredningar som skall redovisa, rapportera och lämna ett underlag för behandling. I något fall beror det på att den berörda myndigheten - jag tänker på Jordbruksverket - har uppmärksammat de frågor som motionärerna pekar på. I något fall, t.ex. när det gäller djurförsök för att testa kosmetika, är det på det sättet att utskottet med rätta inte anser att detta sker i Sverige. Om man skall ha ett förbud krävs det att det skall vara kopplat till möjligheter att kontrollera efterlevnaden av förbudet. Om det skall vara meningsfullt, måste det i det här fallet också förenas med import och försäljningsrestriktioner. Då kommer vi in på vårt medlemskap i EU, där det - som Hanna Zetterberg tidigare redovisade - pågår ett arbete som det finns skäl att följa. Det är den typen av redovisning som har gjort att utskottet inte har ställt sig bakom de motionsyrkanden som har resulterat i reservationer. Sammanfattningsvis tycker jag att det är alldeles uppenbart att betänkandet visar en samstämmig svensk syn på djurförsöken. Betänkandet innehåller också flera uppmaningar och förutsätter ett fortsatt kraftfullt agerande från regeringen i internationella sammanhang. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr
Herr talman! Vi har hört det som vi brukar höra från Lennart Daléus, nämligen att vi alla är så överens. Det är mycket märkligt att det då är många som skriver motioner år efter år - också från Lennart Daléus eget parti - om nu alla är så överens. Hur kommer det sig? Jag tycker inte att vi är så överens. Vi har ganska diametralt olika syn på detta. Somliga tycker att det är bra som det är medan andra - bl.a. i mitt parti - anser att går att åstadkomma förbättringar på en lång rad punkter. Vi har t.ex. föreslagit att man skulle inrätta en professur och en institution för att se över möjligheterna att hitta alternativ till djurförsök. Det skulle vara ett sätt att kunna påverka framtiden. Vi är också kritiska mot Centrala djurförsöksnämndens agerande. Vi tycker att det borde finnas möjligheter för Centrala djurförsöksnämnden att kunna agera för att få fram alternativa försök. Vi föreslår också att om ett alternativt försök är godkänt i ett land så skall Sverige automatiskt godkänna det. På punkt efter punkt skulle jag kunna visa att vi alls inte är överens. Det visar också det faktum att många av motionerna återkommer år efter år. Hur kan det komma sig, Lennart Daléus, att samma motioner återkommer när alla är så överens? Visar detta att det finns tydliga sprickor inom Centern, Socialdemokraterna och Folkpartiet?
Herr talman! Jag vidhåller ändå att vi är överens i de grundläggande uppfattningarna. Sedan finns det ju flera särresonemang som Gudrun Lindvall för fram om en särskild professur, särskilda institutioner och hur olika alternativa försök i andra länder skall värderas i Sverige. Visst har vi i de fallen delade meningar som också resulterar i att särkraven avstyrks av utskottet. Det är väl inget som hindrar att man från tid till annan återkommer med förslag till riksdagen. Det finns ändå en grundläggande gemensam syn på både etiska och vetenskapliga värderingar när det gäller djurförsöken. Jag är övertygad om att debatten och förslagen återkommer. Men det hindrar inte att jag tycker att denna samstämmighet är någonting att bygga på.
Herr talman! Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det finns djupa sprickor inom Centerpartiet i dessa frågor, eftersom det finns ledamöter som ständigt återkommer med motioner vilka helt talar emot det som Lennart Daléus säger. Vi är än så länge en liten minoritet i riksdagen som skulle vilja gå längre i djurskyddsfrågor, som skulle vilja att djurförsöken ersattes med andra försök och som skulle vilja att antalet djur som används vid djurförsök nedbringades. Det antalet ökar faktiskt i dag. I många fall finns det i de sju etiska nämnderna reservationer mot att man har godkänt vissa djurförsök. Det är många vanliga människor som anser att dessa försök inte borde ha godkänts. Vid många försök kan man också verkligen ifrågasätta om det inte skulle finnas alternativ eller om lidandet är nödvändigt. Jag menar att det i Sveriges riksdag finns en stor motsättning i det här fallet. Om det inte fanns det, skulle några av de förslag som läggs fram i motioner år efter år någon gång bifallas, Lennart Daléus. Det måste ju kunna skapas nya majoriteter för några av dessa förslag. Men så sker ju inte. Förslagen återkommer. De resulterar i reservationer. Sedan kommer man tillbaka året efter med samma förslag igen. När skall vi ta nästa steg i debatten? När skall vi börja att förbättra på djurförsökssidan?
Herr talman! Så gör vi ju successivt i samhället. Vi förbättrar hanteringen av djur och av djurförsök. Det sker bl.a. genom att det väcks motioner i Sveriges riksdag med olika krav som skapar debatt och som påverkar utvecklingen. Resultatet blir att både regeringen och berörda myndigheter lyssnar. Jag tycker att det är en positiv hantering. Sedan kan man möjligen diskutera med ledamöterna i försöksnämnderna. Det är klart att det ligger i sakens natur att man reserverar sig. Man borde bejaka att de olika intressena redovisar olika synpunkter och reserverar sig mot en del förfaranden. Det är ju en del i beslutsprocessen. Herr talman! Allra sist: Möjligen har Gudrun Lindvall och jag litet olika uppfattning om vad som kan betecknas som djupa sprickor i Centern. Den här frågan gör det i alla händelser inte.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Lennart Daléus om den här enigheten och djurförsök när det gäller kosmetika. Om vi nu är så eniga, vilket jag är benägen att hålla med om, undrar jag varför Centern har gått med på den skrivning som utskottet har. Den svidande kritik som har kommit från EU parlamentet och i samband med kommissionens arbete kring den här frågan tyder enligt min mening på att vi just nu skulle kunna ha en litet hårdare skrivning, en skrivning som vi faktiskt alla står bakom och som dessutom anknyter till direktiven till kommissionen. Jag har här ett brev som är undertecknat av Olof Johansson. Det skrevs under den tid som han var statsråd, vilket i och för sig är ett tag sedan. Där skriver han: Enligt den information som jag har erhållit genomförs inte några kosmetikatester på djur i Sverige, vilket inte förhindrar att ett förbud skulle ha en symbolisk betydelse. Det är precis det som det handlar om. Ett förbud skulle ha en symbolisk betydelse för Sverige, och jag tycker att den betydelsen är fruktansvärt viktig. Men är det så att efter det att vi blev medlemmar i EU så vågar man inte ta ställning? Har ni ändrat er? Eller är det här bara Olof Johanssons utgångspunkt? Jag förstår inte varför Centern inte kan gå med på en bättre skrivning i den här frågan.
Herr talman! Det är klart att det finns symboliska värden i förbud även i Sverige. Men jag skall villigt erkänna att situationen har förändrats sedan vi gick med i EU. Det är ganska uppenbart. Därmed har även den symboliska betydelsen av ett förbud minskat i värde, eftersom det är andra förhållanden som spelar den avgörande rollen såsom import och försäljningsrestriktioner. Då är det viktigare att vi tydligt talar om för regeringen vilken vår uppfattning är i dessa frågor. Hanna Zetterberg vet ju att vi i vårt yttrande i samband med den proposition som gällde inför regeringskonferensen tydligt markerat vår enighet i utskottet. Frågan om djuromsorg och djurskydd bör utgöra en del av grunddokumenten i EU:s arbete. Detta är en tydlig markering och ett tydligt resonemang. Jag hoppas och utgår ifrån att regeringen arbetar med detta i sina relationer med EU Jag tror ändå att värdet av ett symboliskt beslut om ett förbud i Sverige, där verksamheten inte förekommer, i dag är begränsat. Jag tror att det är så.
Herr talman! Bara helt kort: Naturligtvis är det en symbolisk fråga för Sverige, eftersom vi i princip inte har kvar den här typen av djurförsök. Men för EU, kommissionen och för de resterande länderna tror jag inte att det enbart är en symbolisk fråga. Jag tycker att vi i det här läget kunde trycka på litet mer. Naturligtvis skall vi utöva påtryckningar på olika sätt. Jag hoppas och tror att regeringen jobbar aktivt med dessa frågor. Men det är just den här tydligheten som jag saknar i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag tycker inte att den saknas. Det här handlar om kommunicerande kärl. Det är klart att man genom ett förbud kan utöva påtryckningar så att EU förändras. Men förbudet i Sverige - om det nu vore möjligt att införa ett sådant - inverkar på det svenska agerandet i Sverige. Det intressanta är ju att trycka på regeringen så att den kan bidra till att det sker en förändring i EU. Här kan vi ha olika uppfattningar. Men jag vidhåller ändå att ett symboliskt beslut om förbud mot den här verksamheten i ett land som Sverige, där verksamheten inte förekommer, tror jag inte imponerar så mycket på de övriga beslutsfattarna i EU. Jag tror att det är bättre att se till att Sveriges företrädare i EU med kraft driver frågorna där. Herr talman! Hanna Zetterberg och jag kan väl försöka hjälpa till på olika sätt så att det också blir fallet.

Herr talman! Djurförsök upprör många människor, speciellt när man i massmedier visar bilder på hur djur används. Det är möss, marsvin, hundar, apor m.fl. som ofta är rakade, sydda och har slangar fastsatta på sig. Många av bilderna ser väldigt grymma ut. Visst blir man upprörd och förtvivlad när man ser bilderna, och man funderar över hur djuren används. Tyvärr förklaras inte försöken särskilt bra i massmedierna. Vi får en felaktig bild av hur försöken går till och hur djuren används. Forskarna, som använder djur vid försök, är inga grymma människor som tycker om att plåga djur, utan de arbetar ofta för mänskligheten. Vad vi måste fråga oss är om vi vill förstå hur människan fungerar, hur man kan skydda sig mot sjukdomar och om vi vill ha fram botemedel mot sjukdomar som finns och som kommer framöver. Visst finns det alternativa metoder, som också används i allt större utsträckning. Men i vissa fall måste djur användas. Vi skall ha klart för oss att djurförsöken är dyra. De alternativa metoderna är billigare, inte minst med tanke på arbetskraftskostnaderna. Så det är oekonomiskt att använda djur, om det finns andra metoder. I grundforskningen t.ex. behöver djur användas för att söka ny kunskap. Vi behöver förstå hur olika organ fungerar. Visst har vetandet ökat enormt under de senaste 40-50 åren. Det är lätt att tro att vi nått slutmålet och att vi känner till och vet allt. Men vi har långt kvar. Vår kunskap om vår egen kropp är bristfällig. Herr talman! Nya sjukdomar dyker upp. Man kan se hur världen ser ut med farsoter som sprider sig och nya virus som vi inget vet om. Det måste hela tiden forskas om hur olika organ reagerar och fungerar. Sedan kan man ifrågasätta om alla försök är nödvändiga. Men då tror jag att de djurförsöksetiska nämnderna har känslan, kunskapen och viljan att förbjuda försök som inte är etiskt försvarbara. De skall ju väga nyttan med försöket mot djurets lidande, och det tror jag att de klarar av. De djurförsöksetiska nämnderna består av en majoritet av lekmän som representerar allmänheten. Nämndledamöterna har möjlighet att närvara vid försöken. Genom Centrala djurförsöksnämndens försorg genomförs fortbildningar, studiebesök osv. Det tycker jag borgar för att djurförsöken alltid ifrågasätts och att inga onödiga försök genomförs. Från vissa håll kritiseras nämnderna. Det är möjligt att det behövs justeringar, men inte i den utsträckning som några av motionärerna vill med bl.a. tvingande föreskrifter. Det vore inte förenligt med frivillighet och personligt engagemang, vilket nämnderna egentligen baseras på. Herr talman! När det gäller de kommunala nämndernas tillsyningsansvar har utredaren, som regeringen tillsatte i somras, efter riksdagens uttalande om och revisorernas kritik mot brister i djurskyddstillsynen lämnat sitt material. Där ger han förslag på hur bl.a. paragraferna 2 och 4 kan ändras, så att även försöksdjuren omfattas. Vi får nu avvakta regeringens förslag i frågan. Användningen av försöksdjur till kosmetika har debatterats ett antal gånger här i kammaren, senast för drygt ett år sedan, då vi sade att försöksdjur inte bör accepteras. I dag används heller inga försöksdjur, som sagts här tidigare, och det har inte gjorts på flera år. I vårt beslut i dag står vi självfallet fast vid det gamla beslutet. Regeringen skall arbeta aktivt internationellt för att få till stånd skärpta regler. Ett förbud måste förenas med import och försäljningsförbud, vilket kan få handelspolitiska följder nu när vi faktiskt är med i EU. I EU finns det förbudsbeslut som vi tidigare har diskuterat. Det skall träda i kraft 1998. Men EU skall göra en lägesbedömning den 1 januari 1997 av om det är möjligt att genomföra det beslutade förbudet. Inför lägesbedömningen måste regeringen aktivt medverka vid utarbetandet av det underlag som skall ligga till grund för ställningstagandet, så att förbudet genomförs. Det är otroligt viktigt, och det är något som jag tror att regeringen gör. När det gäller frågan om avveckling har CFN, Centrala försöksdjursnämnden, ansvaret för den långsiktiga planeringen av djurförsöksverksamheten i Sverige. Nämnden skall se till att antalet försök minskas och att alternativa metoder tas fram och används. Målsättningen har formulerats genom de tre R:en - Replace, Reduce och Refine - dvs. att djurförsöken ersätts med någon annan metod, att antalet försök minskas och förfinas. Det betyder mindre risker för lidande och stress för djuren. CFN har också ansvaret för att redovisa statistik. De skall stödja alternativa metoder, och de ger ut skriftserier. EU har i sitt femte miljöhandlingsprogram slagit fast att antalet djurförsök skall halveras fram till år Utskottet delar alltså den syn som kommer fram i många motioner, att antalet djurförsök måste minska, och det anser jag att detta betänkande ger uttryck för. Även från forskarhåll och inom läkemedelsindustrin finns det en vilja att minska antalet djurförsök. Herr talman! Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag tvivlar inte på att det bland riksdagens ledamöter finns ett intresse och en vilja att minska antalet djurförsök. Tyvärr ser det litet annorlunda ut i verkligheten. Där ökar antalet djurförsök. Vi skulle gärna se att de institutioner som använder djur ålades ett ansvar, så att de tvingades att arbeta också med alternativen och visa vilka alternativ som kan finnas samt att de också hade en plan för hur man jobbar för att ersätta djurförsök med andra metoder. Så sker inte i dag. Med tanke på att 99 % av alla djurförsök godkäns av Djurförsöksetiska nämnden är det väldigt tufft och svårt att sitta i en sådan nämnd och säga nej till djurförsök. De försöksledare som utför djurförsök har inte utbildning för detta. De har inte veterinärutbildning och ofta inte kunskap om etologi, utan de har sin forskarutbildning. Det finns också en viss risk för att de avtrubbas. De blir liksom tvungna att avtrubbas för att stå ut med vad de gör. Det känns otäckt att säga det, men precis de djurförsök som Ann-Kristine Johansson redovisade är naturligtvis otäcka att se även för en försöksledare. Därför känns det angeläget att hjälpa till att skärpa upp processen genom att se till att vi får en bättre lagstiftning, genom att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och genom att skärpa de krav vi ställer på ledamöterna. Det är i dag sällsynt att ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna är ute och tittar på hur djurförsöken går till. Från Miljöpartiets sida menar vi att om den intention som jag tror finns i riksdagen verkligen skall få genomslag i praktiska ting, så måste vi skärpa lagstiftningen. Jag kan inte se att det finns någon annan möjlighet. Jag hoppas att de förslag som finns i paragraferna 2 och 4 i utredningen kommer att gå igenom. Det finns dock en tro på att verkligheten sköter sig själv, men det tror inte jag.

Herr talman! Det mesta av vad jag tänkte säga i kväll är redan sagt. Men jag vill ändå understryka en del saker, eftersom jag har skrivit en del motioner i ämnet. Det är inte förstå gången frågan om djurförsöken behandlas här i kammaren. Efter vad jag har läst är det nästan 20 år sedan riksdagen uttalade en vilja att minska djurförsöken. Trots det pågår det fortfarande alltför många djurförsök, vilket jag tycker är förvånande. Tyvärr ökar antalet djurförsök, enligt uppgift, och jag tror att långt ifrån alla är nödvändiga. En av CFN:s huvuduppgifter är att begränsa behovet av försöksdjur, skriver utskottet. Det är också enligt min mening nödvändigt att arbetet med att minska antalet försöksdjur intensifieras. Det har i kväll talats om EU:s förbud mot kosmetikatester. Det är också min mening att regeringen måste följa utvecklingen på detta område. Jag tycker att det är bra att många människor i vårt land och i övriga världen upprörs över det sätt på vilket djuren behandlas. Många är engagerade i arbetet med att förbättra för djuren. Jag tycker också att det är bra att kritiken mot djurförsöken tilltar och att allt fler väljer att inte köpa kosmetika som har testats på djur. Jag skulle vidare ha önskat att den märkning som det tidigare har talats om hade genomförts. Jag tycker att regeringen på den punkten har en viktig uppgift, eftersom EU:s regler om märkning av kosmetiska produkter lägger hinder i vägen. Apor används i djurförsök också i Sverige. Det är upprörande att läsa om hur aporna behandlas på uppfödningsanläggningarna och under transporterna. Utskottet anför att alla apor skall vara uppfödda för ändamålet, och det låter ju bra. Men man kan inte helt garantera att aporna är uppfödda. Det kan fyllas på med viltfångade apor i uppfödningsanläggningarna, och de kan därifrån säljas som uppfödda i fångenskap. Tack vare olika kampanjer har importen av apor minskats, men den borde enligt min mening helt upphöra. Alternativen till djurförsök bör i ännu större utsträckning utvecklas och användas. Verkligheten är dock i dag den att vi på ett antal ställen i landet har apor som används till djurförsök. De måste åtminstone hållas på ett sådant sätt att de får sina behov av stimulans, sociala kontakter med artfränder, motion, dagsljus och frisk luft tillfredsställda. Så är det tyvärr inte på alla ställen. Aporna sitter ensamma i små metallburar, utan dagsljus, frisk luft och motion. Jag tycker inte att detta är acceptabelt, inte heller det faktum att aporna på vissa ställen får mat bara en gång per dag, eftersom personalen inte har tillräckligt med tid. Det borde finnas heltidsanställd kompetent personal, som kan ge aporna den tillsyn och stimulans som behövs. Plågsamma försök på apor skall inte heller få förekomma. Herr talman! Jag kommer att följa utvecklingen på dessa områden. Jag förutsätter också att utskottet och regeringen fortsätter sitt arbete med att förbättra förhållandena för djuren. Sverige är ett föregångsland när det gäller djurskyddsfrågor, och vi kan bli ännu bättre. Det finns fortfarande alltför många brister i vår behandling av djuren.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra säkerheten på passen och i avvaktan därpå förbättra kontrollmöjligheterna vid våra gränser. Den nuvarande svenska passboken infördes år 1989. Den är betydligt svårare att manipulera och förfalska än sin föregångare. Vid tidpunkten för införandet ansågs den av Statens kriminaltekniska laboratorium mycket svår att förfalska, och den är jämfört med många andra europeiska pass fortfarande mycket bra. Dess värre har det visat sig att den laminering som finns i passet inte alltid utgör en tillräcklig säkerhet. Skickliga förfalskare har med tiden lärt sig att lyfta laminatet och ändra på personuppgifter i passboken. Rikspolisstyrelsen är den myndighet som bestämmer hur passboken mer i detalj skall vara utformad för att bl.a. vara svår att förfalska. På Rikspolisstyrelsen har man nyligen börjat utreda hur passet skall kunna bli mer säkert. Samtidigt skall rutinerna och kontrollerna vid själva ansökningstillfället ses över. Utredningen är inte bara föranledd av att passens säkerhet bör förbättras utan även av att passboken till 1998 måste anpassas till EU-standard. Genom att passboken förses med bättre laminering och genom att andra säkerhetshöjande åtgärder genomförs räknar Rikspolisstyrelsen med att antalet förfalskade och manipulerade pass skall minska och den felaktiga användningen av pass som kan misstänkas förekomma kraftigt begränsas. Att göra en säkrare passbok löser emellertid inte alla problem. Det gäller, precis som Lennart Fridén föreslår, att förbättra möjligheterna att kontrollera passet. Redan i dag finns möjlighet för polisen att via sina terminaler vid gränsorterna kontrollera om ett pass anmälts stulet eller förkommet. Vidare förhandlar Sverige för närvarande om anslutning till Schengenkonventionen och därmed medlemskap i Schengensamarbetet. Ett medlemskap kommer att ge tillgång till ett datoriserat informationssystem - Schengen Information System. I detta databaserade register kommer medlemsländerna att kunna lämna uppgifter bl.a. om stulna och förkomna pass. Slutligen några ord om att en person kan få flera pass utfärdade till sig under kort tid. Det är en grundlagsskyddad rättighet att lämna riket . Den rättigheten får begränsas enligt lag men endast på vissa grunder. En svensk medborgare är skyldig att ha pass vid resa utomlands utom i vissa reglerade undantagsfall. En svensk medborgare har också rätt att erhålla pass på ansökan. Begränsningar finns stadgade bl.a. för personer som är berövade friheten och personer som inte är myndiga eller som är underkastade tvångsvård. En svensk medborgare har således rätt att i de flesta fall få ett pass. Att någon slarvar bort sitt pass eller blir bestulen skall naturligtvis inte hindra vederbörande att få ett nytt pass. Problemet är, precis som Lennart Fridén exemplifierar, att det finns personer som av olika skäl uppenbarligen utnyttjar systemet och ansöker om pass vid flera tillfällen under kort tid. Mot detta måste samhället kunna reagera. Det finns inte någon anledning för samhället att ge samma fina service till den som av slarv eller av andra skäl vid upprepade tillfällen ansöker om nytt pass. En regeländring som ger passmyndigheterna möjlighet att handlägga dessa ärenden extra noga försämrar naturligtvis servicen för den enskilde men ökar möjligheten till kontroller. Ökade kontroller innebär att fler som inte är berättigade att erhålla nytt pass upptäcks. För att motverka missbruk kan jag också tänka mig att avgiften för ett nytt pass under det gamla passets giltighetstid skall kunna vara högre. Jag kommer snarast att studera vilka möjligheter det finns att göra vissa regelförändringar. Utgångspunkten måste vara att den som är normalt skötsam skall ha en god service och få sitt pass snabbt och kvickt, men att den som belastar systemet får finna sig i att inte alltid få ett pass lika snabbt.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det känns litet konstigt att bo i ett land där banker och post inte accepterar det av vederbörande myndighet utfärdade passet som legitimationshandling. Jag trodde att det här skulle upphöra när det nya kom. Men ganska snart visade det sig att man också från det hållet insåg att det inte var så välbeställt med säkerheten. Häromveckan kunde vi se hur en förtvivlad representant för polisen framför TV-kamerorna talade om att mer än 1 000 pass per månad försvinner, förkommer eller sägs vara stulna. Det är uppenbart att passen sedan antingen används för att smuggla människor eller också, som tidigare varit förekommande, används utanför Sverige. Ni kommer väl fortfarande ihåg hur DDR:s MFS agenter med förkärlek reste omkring på svenska falska pass. De äkta lösenmärkena tvättades med jämna mellanrum ur pass när det gällde svenskar som passerade den statsbildningens gränser. Nu kan jag tänka mig att det är främst smugglare av individer och knark som gör goda affärer på våra ofullkomligheter. Att döma av rapporter i både TV och tidningar har andra länder direkt framfört klagomål till Sverige över den bristande säkerheten. I svaret nämns att en del inte kan få pass. Jag hoppas att de reglerna har skärpts efter det att en mycket omdiskuterad spion för ett antal år sedan lyckades få ett pass i sitt nya namn och därmed få sin flykt underlättad. Statsrådet hänvisar här till möjligheten att höja avgifterna för att få nya pass. Men det har kanske inte så stor betydelse för den som tjänar 10 000-tals kronor på en insmugglad person. För den personen torde en höjning med några hundralappar inte betyda så mycket. Snarare höjs väl då också smugglartaxan. Positivt är att statsrådets svar andas mer av möjligheter på kort sikt jämfört med vad som framkommit från polishåll. Jag hoppas att det är justitieministern som har mest rätt den här gången.
Fru talman! Jag uppfattar att Lennart Fridén ändå är ganska nöjd med svaret. Men låt mig kommentera några saker. Beträffande de skisserade förslag till åtgärder som jag anser att det är nödvändigt att vidta hade Lennart Fridén vissa invändningar och menade att en högre kostnad för att få ett nytt pass inte skulle ha så stor betydelse i sammanhanget. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. En hel del av de pass som är i omlopp och som används i förfalskat skick är nämligen stulna pass. Det är inte bara fråga om att man begär nya pass i avsikt att använda dem för nämnda ändamål. Man använder sig naturligtvis också av förkomna och stulna pass. Om det är kostsamt att skaffa sig ett nytt pass håller man i sitt pass mera noga. Jag tror att det är en åtgärd i sammanhanget som faktiskt kan ha betydelse tillsammans med de andra åtgärder som jag har redovisat.
Fru talman! Det är självklart att det också är fråga om äkta stölder, alltså inte bara om påhittade, när någon begär att få ett nytt pass. Men vad som förvånar mig är att man inte håller bättre i en så viktig värdehandling som ett pass ändå är - oavsett vad det kostar. För den som får sin identitetshandling missbrukad kan det ju bli oerhört otrevligt. Jo, jag är faktiskt mera nöjd med svaret här än jag kunde vara utifrån vad som framkommit i massmedierna från polismyndighetens sida. Då kan man undra: Var det bara en signal från det hållet för att få litet hjälp med slantar för att kunna göra något extra fort - eller vad? Kring det kan man alltid ha funderingar. Jag tycker ändå att mera finns att göra. I min frågeställning har jag pekat just på ett antal möjligheter som skulle finnas för att på ett ganska enkelt sätt göra passen mycket säkrare när det gäller att undvika förfalskning, t.ex. genom perforation av laminatet. Därmed blir det mycket svårare att göra något med passen, enligt vad jag hört. Trots det relativt positiva svaret förväntar jag mig alltså att vi snabbt kan se positiva åtgärder, så att våra poliser inte behöver stå framför TV-kameran och se allmänt ledsna ut över det stora missbruk som finns i dag.
Fru talman! Jag är övertygad om att Rikspolisstyrelsen med intresse kommer att ta del av Lennart Fridéns synpunkter på de tekniska frågorna när det gäller att utforma passen.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilken målsättningen är med att det tas ett samlat grepp kring forskningen om elkänslighet, om de drabbades organisationer kommer att få vara med i arbetet och vilket tidsperspektiv som gäller. Han har också frågat om några signaler kommer att ges till försäkringskassor och andra institutioner som känner sig vilsna efter Elkänslighet är numera en uppmärksammad fråga i vårt samhälle. Regeringen har också tagit vissa initiativ, vilka jag strax skall återkomma till. Bostadsutskottet har också framhållit att kraftfulla och effektiva åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med problemen kring elöverkänslighet. Samtidigt konstaterar utskottet att det i dag inte finns någon allmänt accepterad förklaring till uppkomsten av elöverkänslighet. De slutsatser som enligt utskottet bör dras är dels att kunskaperna kring problemen med elöverkänslighet måste öka, dels att den kunskap, och framför allt de praktiska erfarenheter, som trots allt redan finns måste tas till vara, systematiseras och föras ut till berörda parter. Det är bl.a. mot denna bakgrund som regeringens initiativ vad gäller elkänslighet skall ses. För att utveckla det tidigare arbetet med att inventera omfattningen och inriktningen av forskningen om elkänslighet, har regeringen den 9 november 1995 uppdragit åt Rådet för arbetslivsforskning att dels följa upp och sammanställa resultaten av redan genomförd forskning om elkänslighet, dels redovisa såväl pågående som planerade forskningsprojekt. Rådet skall också enligt uppdraget redovisa omfattningen av de forskningsmedel som anvisas till forskning om elkänslighet. Uppdraget skall redovisas i samband med rådets anslagsframställning för år 1997, dvs. senast den 1 april 1996. Regeringen har också samma dag uppdragit åt Riksförsäkringsverket att genomföra en studie om hur den allmänna försäkringens ersättningsregler tillämpas i ärenden där elkänslighet redovisas. Av studien skall det bl.a. framgå hur många pågående ärenden hos försäkringskassorna som berör elkänslighet. Sjukskrivningstider och rehabiliteringsinsatser för de människor som berörs skall också redovisas. Vidare skall verket undersöka om det förekommer regionala skillnader när det gäller försäkringskassornas handläggning av ärenden om elkänslighet. Uppdraget skall redovisas regeringen före utgången av november månad 1996. Regeringen har vidare uppdragit åt Elsäkerhetsverket att årligen, senast den 1 november, till regeringen redovisa arbetet rörande eventuella hälsorisker av kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält. I de betänkanden från bostadsutskottet som jag tidigare nämnt, lyfte utskottet fram vissa frågor som särskilt borde belysas. Bland dessa återfinns frågan om rätt till bostadsanpassningsbidrag vid elöverkänslighet . Detta har föranlett regeringen att den 5 maj 1995 uppdra åt Boverket att göra en särskild kartläggning av bostadsanpassningsbidrag vid elkänslighet. Innebörden är att Boverket skall kartlägga och beskriva i vilken utsträckning stöd i form av bostadsanpassningsbidrag har lämnats och lämnas för s.k. elsanering av boendemiljön. Det skall framgå vilka slags åtgärder stödet avsett, dess omfattning och de totala kostnaderna för åtgärderna. I uppdraget ingår också att bedöma i vilken utsträckning de åtgärder som har vidtagits lett till önskat resultat. Eftersom denna fråga kräver kompetens utanför Boverkets ansvarsområde, skall Boverket höra Liksom uppdraget till Rådet för arbetslivsforskning, skall uppdraget till Boverket redovisas till regeringen senast den 1 april 1996. Den myndighet som fått ett uppdrag avgör på vilket sätt och i vilken omfattning de elkänsligas organisationer involveras i arbetet. Men jag vill nämna att regeringen i beslutet om uppdraget till Boverket särskilt har angett att kontakter tas med bl.a. Föreningen för el och bildskärmsskadade under arbetets gång. De uppdrag som har lämnats skall alla redovisas till regeringen under innevarande år. När detta skett kan regeringen bedöma om det är möjligt att ge några signaler till försäkringskassorna och till andra institutioner om förfaringssätt vid ärenden som berör elkänslighet. Det är också min avsikt att regeringen, med stöd av den kunskap uppdragen ger, skall återkomma till riksdagen med en samlad redovisning av frågor med anknytning till elkänslighet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tänkte att jag skulle passa på att ta upp de här frågorna en gång till innan statsrådet lämnar sin taburett för andra uppgifter. Vi har diskuterat dessa frågor ett par gånger förut, och det har synts att vissa steg framåt har tagits. Jag har upplevt att Ingela Thalén har haft ett positivt intresse av att lösa dessa frågor. De drabbade upplever dock att det, åtminstone för dem, finns ett flertal mörka moln. Först vill jag komma med några kommentarer till svaret. Det talas bl.a. om Rådet för arbetslivsforskning. Jag har så sent som i dag fått signaler från FEB företrädare om att de, när de tagit kontakter för att få vara med ganska tidigt i diskussionerna, fått ett nej. När det gäller Riksförsäkringsverket agerar de olika försäkringskassorna på mycket olika sätt. Jag kan ge exempel på chockerande handläggning. I ett fall fann jag mig föranlåten att ta kontakt med en försäkringskassa, och det som framkom då föranledde i sin tur kassans föreståndare att ingripa och att vidta särskilda informationsåtgärder gentemot de anställda. Sedan gäller det Boverket. Samma Boverk som satte upp de i vissa avseenden omöjliga reglerna, skall också följa upp hur de efterlevs. Ordet "Boverket" betraktas ju dessvärre som ett fult ord även hos andra än hos elöverkänsliga. Statsrådet och jag har tidigare diskuterat hur man hanterade det s.k. Hemprojektet i Karlskoga som ju, trots uttalade löften, efter ett antal år inte ledde till någonting. I ett av de fall som jag har fått ta del av under föregående vecka, säger sig en mellansvensk kommun vara förhindrad att vidta bostadsanpassningsåtgärder på grund av de regler som just Boverket har ställt upp. Den drabbade har själv fått vidta nödvändiga åtgärder till stora kostnader, och mår nu mycket bättre. Då kommer nästa slag, som i och för sig inte har något med Boverket att göra. Arbetsgivaren anser sig inte ha råd att anpassa arbetsplatsen utan att få stöd, och föreslår att vederbörande i stället bör sjukpensioneras. Jag har träffat många av dem som drabbats. Trots min lekmannaposition - jag har dock många års erfarenhet som lärare och jag har även haft andra funktioner där jag fått hjälpa människor - vågar jag påstå att ingen av dem jag har träffat i grunden har psykosomatiska problem. Men när oförstånd, rigiditet och brist på empati får råda, ligger det naturligtvis nära till hands att man får det omvända, alltså somatopsykiska problem. Jag har i dag på morgonen blivit uppringd av en av de drabbade och av en förtroendeläkare. De hade fått klart för sig att denna diskussion i kammaren skulle bli av. Det kommer ständigt till nya aspekter och nya infallsvinklar. Låt mig i all korthet bara konstatera att läkaren betonade att man alltid skall ta patienten på allvar. Men han sade också att han, i sin roll som förtroendeläkare, måste följa de regler om arbetsoförmåga m.m. som finns, och dessvärre har de en rigiditet som inte ger utrymme för de rent medicinska bedömningar han samtidigt vill göra som läkare. Den drabbade personen tog upp ett frågeformulär som används av avdelningen för yrkesmedicin vid Huddinge sjukhus. Detta formulär fick jag mig härom dagen tillskickat. Frågorna är, i strid med Socialstyrelsens anvisningar som jag uppfattar det, utformade så att det endast är psykogena förklaringar man letar efter. Jag kan bara titta på några av de första frågorna man ställer: Besväras du mycket av nervositet eller av invärtes oro? Icke önskade tankar, ord eller föreställningar som inte vill lämna ditt sinne? Svimningskänslor eller yrsel? Förlust av sexuellt intresse eller njutning? Känner du dig kritisk mot andra? Har du föreställningar om att någon annan kan kontrollera dina tankar? Jag förstår att man kan bli hur upprörd som helst när man får den typen av frågor ställda till sig. Jag vet att statsrådet inte kan gå in och agera i en sådan här fråga, men jag hoppas att det jag nu har påpekat ändå kan få en effekt när arbetet skall föras vidare och utvärderas.

Fru talman! Det är framför allt av tre skäl som jag engagerar mig i debatten. Det första är att jag själv sedan drygt tio år nästan dagligen arbetar med data och har kontakter med många andra som arbetar med datorer. Jag är precis lika upprörd som Lennart Fridén över det man ibland får läsa i tidningar om att det skulle vara fråga om psykosomatiska problem. Det är inte det inte alls, utan de som drabbas av dessa problem är sådana som är intresserade av att arbeta med datorer och är entusiastiska. Det är någonting de tycker om. Det är orimligt att komma med sådana tankegångar. Det andra skälet är att jag står som undertecknad i den motion i ämnet som vi lämnade in för ett år sedan, som Ingela Thalén onmämnde här och som bostadsutskottet har behandlat på ett mycket positivt sätt. Det måste jag verkligen säga. Jag tycker att utskottet skött det väl, tagit till sig motionsyrkandena och vidtagit en mängd åtgärder, som statsrådet och departementet följt upp. Det tredje skälet är att jag sitter med i HSU 2000. Vi håller på med en kartläggning av folkhälsan och sjukvårdens roll i densamma. Det finns alltså litet olika anledningar för mig att fundera på den här frågan. Det som jag ser som ett bekymmer är att kunskapsläget är så dåligt på det här området. Det gäller forskningen men också den kliniska verksamheten. Inom sjukvården är kunskaperna väldigt dåliga. Jag har tagit fram den senaste uppdateringen på Internet vad gäller elkänslighet. Man delar upp det här i tre olika varianter. Det är egentligen inte en och samma sjukdom det handlar om, utan det kan vara tre olika typer av symtom, tre olika uttryck för vad som kallas elkänslighet. Det är ungefär vad man vet. Man är litet tveksam till hur det här skall hanteras. Detsamma gäller vårt arbete i HSU 2000 med folkhälsofrågorna. Datoranvändningen ökar kraftigt i samhället. Vi vet inte hur pass omfattande de här problemen kan bli, men risken är att de kan komma att öka rätt så dramatiskt. Det är viktigt att vi skaffar oss kunskaper på området. Vår arbetsuppgift är avgränsad till att behandla sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet. Det är så direktiven är skrivna, för man måste göra en avgränsning. Det uppstår här ett Moment 22. Eftersom man inom sjukvården inte vet så mycket om dessa frågor, kan man inte heller göra så mycket. Min slutsats är att vi måste göra en satsning på forskningen, göra mycket stora insatser där och över huvud taget ändra attityden i den här frågan, ta den på betydligt större allvar än i dag. De forskare som kör med något slags vetenskapliga argument för att vifta bort det hela kan avstå från sina anslag och syssla med något annat i stället. Vi borde satsa våra pengar på dem som tar den här frågan seriöst.
Fru talman! Precis som Lennart Fridén sade och också Stig Sandström berörde kan jag naturligtvis inte gå in i enskilda fall. De får i den här debatten betraktas som en bakgrundsbeskrivning till varför vi debatterar frågan. Alla dessa enskilda fall är uttryck för litet olika saker: oro inom olika områden, som försäkringskassa, hälso och sjukvård, primärvård, yrkesmedicinska områden. Alla utgör bakgrund till varför vi engagerar oss i att söka svar. Jag har sagt tidigare att jag personligen inte har något svar. Jag kan bara konstatera att en mängd människor visar symtom på någonting som det är viktigt att ta på allvar. Detta är bakgrunden till att vi har lagt ut de olika uppdragen, dels därför att också riksdagen har engagerat sig, dels därför att vi själva i regeringskansliet är mycket engagerade i frågan. Jag vill än en gång stryka under att jag tycker att patienternas situation och oro skall tas på allvar. Jag delar också uppfattningen att det krävs mer forskning och diskussion, en debatt som kanske är mer sökande och förutsättningslös än vad den i många sammanhang varit hitintills. När det gäller Rådet för arbetslivsforskning och påståendet att det skulle ha varit avvisande till ett samarbete med de berörda patientorganisationerna får vi se till att dagens protokoll översänds dit. Där framgår det att det är vår uppfattning att man skall ha samverkan med de berördas organisationer. Stig Sandström tog upp frågan om HSU 2000 och sjukvården. Han sade att man inom hälso och sjukvården kanske vet för litet för att kunna ge ett ordentligt stöd och en ordentlig vård. Det är så i dag. Jag delar Stig Sandströms uppfattning att vi på olika sätt måste söka kunskap. Men under tiden vi gör det vill jag stryka under en sak. Återigen glider det in i diskussionen att Socialstyrelsen skulle ha haft en avog inställning i sakfrågan. Det sägs dock i Socialstyrelsens rapport att även om vi i dag inte vet ordentligt är det oerhört noga med att man inom hälso och sjukvård och andra institutioner och myndigheter behandlar de enskilda individerna på allvar och med respekt och försöker lindra de symtom, skador och sjukdomar dessa har, med den kunskap man känner till i dag.
Fru talman! Jag skall knyta an till det sista. I det fall jag refererade förut gällande försäkringskassan hade handläggaren hänvisat till Socialstyrelsens rapport förra året och därmed vidtagit åtgärder. Jag skall inte gå in på vad det rör sig om, men det var både kränkande och grava saker. Det insåg också handläggarens chef. Stig Sandström tog upp kunskapsläget och forskningen. Jag vet också att statsrådet känner till att man från Cancer och allergifonden har ställt en försvarlig summa - såvitt jag vet i miljonklassen - till förfogande. Då är frågan vad staten kommer att göra för att möta det erbjudandet. Såvitt jag förstod ville man att staten och fonden skulle slå sina påsar ihop. Det kan vara intressant att se om vi genom en sådan rejäl summa och med statligt direkt stöd skulle komma ett stycke längre på vägen. Det kommer hela tiden nya forskningsvinklar, t.ex. betydelsen av fria radikaler. I det senaste numret av Cancer och allergifondens tidning finns med ett brev från socialministern, och hela numret ägnas just åt elöverkänslighet. Där påpekas betydelsen av den forskning som nu kommer att bedrivas av Per-Arne Öckerman. Jag hade nöjet att vara med i samband med att han fick sitt stora anslag för den här forskningen. I dag hade någon talat in på min telefonsvarare i riksdagen att man har funnit vissa samband mellan radondöttrar och det här, radonets betydelse, vilket bl.a. skulle kunna förklara de geografiska skillnaderna i sammanhanget. Det finns alltså väldigt många uppslag, och det är viktigt att man tar i alla trådar och rycker i dem. Dess värre har en del av våra forskningsinstitutioner kört ner så djupt i hjulspåren att de inte ser vilka nya möjligheter som finns, för de har blivit omkörda. Väldigt många har fått lida under tiden. Jag tycker att vi skall försöka undvika det så långt det över huvud taget är möjligt. Det är i alla fall uppenbart att folk läser föredragningslistorna och vad som skall ske i riksdagen. Plötsligt har jag nämligen blivit både nedringd och nedskriven när jag väl väckt den här interpellationen. I ett fall från Västsverige påpekas det att kommunen krupit bakom bygglagstiftningen och sagt att man enligt bygglagstiftningen inte behöver ta sådana här hänsyn. Det är ett fall som nu skall prövas i kammarrätten. Lagar skall ju alltid följas, men är de fel skall de ändras. Jag hoppas att vi även på det området skall kunna verka tillsammans. Vad kommer staten att göra för att möta erbjudandet om ett anslag från Cancer-och allergifonden? Det skulle kunna leda frågan rejält framåt.

Fru talman! Jag har bara ett par tillägg. Jag tycker att det är bra att den här debatten har tagits upp. Det har kommit fram viktiga argument från både Ingela Jag tror att det viktigt att vi tar till vara de kunskaper som finns inom organisationen Föreningen för el och bildskärmsskadade som nu har startats. Det är väldigt kunnigt och engagerat folk med där. Man måste också observera att det finns en könsaspekt på den här frågan. Det är ju kvinnor som drabbas i större utsträckning, det är uppenbart. Det kan också bidra till att det finns skäl att titta litet extra på frågan.
Fru talman! Jag vill börja med att klara av frågan om det särskilda anslag som nämndes i debatten. Regeringskansliet skall inte gå in och styra forskningen. Man kan anslå pengar generellt, men de pengar som finns skall sökas på vetenskapliga grunder och på projekt som granskas på sedvanligt sätt. När det gäller denna forskning finns det ganska ordentligt tilltagna summor som kan användas. Projekten får då granskas. I det här fallet får naturligtvis dessa pengar mötas upp med de pengar som finns inom området i övrigt. Jag har utifrån min roll ingen som helst möjlighet att över huvud taget gå in och kommentera ett enskilt sådant projekt. Jag vill bara visa på - vilket jag också har gjort i mitt svar - att vi har gett i uppdrag att man skall gå in och bedöma hur de hittillsvarande och kommande ansökningarna när det gäller projekt ser ut och vilken inriktning de har. Det är den möjligheten som jag har, att gå in och lyfta fram en diskussion om forskning. Sedan över till den senare frågan som är under rättslig bedömning. Jag har naturligtvis inte heller någon möjlighet att bedöma den. Jag kan bara peka på att jag i mitt svar nämnde Elsäkerhetsverket. I dess organisation - verket är uppdelat i tre enheter - finns det då ett mål att förebygga skador som orsakas av elektricitet. Elsäkerhetsverket skall också titta på föreskrifter och granska elanläggningar och elmaterial. Man har en decentraliserad tillsynsverksamhet och kommer naturligtvis också att kunna bidra till ett arbete med att finna förklaringar och framför allt att granska daglig verksamhet, olika byggnader och annat.
Fru talman! En av följderna med den här typen av debatt är inte att man direkt kan åstadkomma så mycket, men man har den förhoppningen att det meningsutbyte som vi har haft här i dag når vederbörande personer. Då kanske de som har tänkt sig att anslå medel till forskningen förstår att de statliga pengar som redan finns kan mötas på ett eller annat sätt. I det fallet som är uppe för rättslig prövning har man åberopat någonting helt annat, nämligen bygglagstiftningen. Det finns olika fällor och hinder på vägen som hela tiden dyker upp när någon tror att man äntligen har lyckats. Då bör det kunna tas ett samlat grepp kring vilka delar av den svenska lagstiftningen, oavsett om det gäller elsäkerhet, byggnormer eller annat, det är som hindrar varandra för att resultatet skall kunna bli bra när det gäller just de människor som är drabbade. Det är alltså oerhört väsentligt att man tar ett samlat grepp. Jag hoppas också att även de som är berörda av detta på ett eller annat sätt tar del av statsrådets svar eller det protokoll som förs här i kammaren.
Fru talman! När det gäller den avslutande frågan utgår jag ifrån att också Boverket tittar på de rättsfall och de olika former av prövningar som förekommer. Fru talman! Även om det var uppe i förra frågeomgången vill jag också beröra något av det som Stig Sandström sade. Han sade att det ser ut som om det vore flest kvinnor som drabbas. Jag vet inte vilken statistik som Stig Sandström hänvisar till - jag har inte sett någon sådan uppgift - men en mer personlig erfarenhet av de människor som jag har mött är att det i lika stor utsträckning har varit kvinnor som män som har drabbats. Detta är dock en mer personlig bild av dem som jag har råkat att träffa på. Jag har personligen naturligtvis inte mött alla dem som har drabbats. Men antalet drabbade har varit ungefär jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Fru talman! Jag är tacksam för svaret även om socialministern gör mig något konfunderad eftersom hon uppehåller sig väldigt mycket vid bakgrund och läge. Men på min fråga om hur man skall hantera detta framöver rent praktiskt får jag inget besked. Statsrådets kommentar om LSS är begriplig och riktig i sitt sammanhang. Det är någonting som vi skall vara stolta över. Att vi från liberalt håll är särskilt angelägna att slå vakt om denna värdefulla reform kanske inte ens behöver sägas. I programförklaringen talar socialministern om hur viktigt det är att leva ett självständigt liv, men att man ändå inte vill utfärda detaljregleringar. Man vill inte heller ange antalet, men det var det som jag försökte att rikta in uppmärksamheten på så gott det gick. Det erinras också om att det är länsstyrelsen som ger tillstånd för bedrivande i enskild regi. På offentligsidan tillåts man att ha upp till sex boende medan en entreprenör, som jag påpekade i min interpellation, bara tillåts ha maximalt fem personer. Jag tycker möjligen att socialministern litet grand slår in öppna dörrar när hon talar om samma kvalitetskrav. Detta var ju något som jag pekade på i min interpellation. Dessutom skall man sätta kvalitativa mål, prioritera, fastställa avgifter, kontrollera verksamheten och man skall upphandla i enlighet med vad som gäller vid offentlig upphandling. Att socialministern nu säger att Socialstyrelsen fortfarande har att följa upp och utvärdera är inget som jag polemiserar mot. Men det vore naturligtvis värdefullt om regeringen kunde ge en viljeyttring som innebär att entreprenörer och förläggningar i egen regi likställs med förläggningar i offentlig regi. På den punkten har det ej ännu getts något svar. Men jag tror att det skulle vara nästintill förlösande om statsrådet gav en viljeyttring om att en likställdhet kunde vara rimlig, utifrån de krav som finns på bägge typerna av anläggningar. Fru talman! Jag har ännu inte gett hoppet om en deklaration i kommande inlägg om hur socialministern ser på just den delen. Jag tror att likställdheten när det gäller den yttre ramen är väldigt värdefull och viktig.